Herr talman! Jag kanske måste säga att det är inte helt rätt om Sven Henricsson menar att det har varit ytliga undersökningar av de förhållanden som rör det tidigare kvicksilverhaltiga avfallet. Det har gjorts grundliga undersökningar —t.o.m. grundvattensundersökningar — och det sker också fortlöpande. Naturvårdsverket har varit inblandat i sammanhanget. Jag förutsätter att man, med hänsyn till den situation som rent allmänt råder i ett område av den här karaktären, hela tiden följer dessa frågor med skärpt uppmärksamhet. Vad beträffar länsstyrelserna vill jag säga att jag inte ifrågasätter deras vilja att vara objektiva. Jag bara konstaterar att det också ovanför länsstyrelserna finns myndigheter som har i uppgift och möjligheter att kontrollera hur den här typen av frågor hanteras.
Herr talman! Jag skall nöja mig med att göra den kommentaren att det verkligen är angeläget att alla goda krafter, allmänheten inte minst, tillsammans med myndigheterna uppmärksammar de miljöskador som av och till inträffar. Jag tror att det är en uppgift som är lika angelägen som den som länsstyrelsen har formellt, nämligen att vidmakthålla en vaksamhet och ett intresse för miljöfrågorna. Det är också min övertygelse att om man verkligen gjorde en ansträngning för att gräva i det aktuella fabriksområdet, skulle allmänhetens förtroende för myndigheternas ambitioner kraftigt förstärkas.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 15§ vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Hans Göran Franck om åtgärder för att förbättra situationen i Libanon inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen fredagen den 3 december kl. 09.00.

Herr talman! Ingrid Sundberg har i en interpellation den 20 oktober ställt följande frågor till mig: 1. Vilken inställning har regeringen till olika kärnvapendoktriner, och kan någon förändring av hittills gällande svensk uppfattning förväntas? 2. Vilken bedömning gör regeringen av sambandet mellan svensk säkerhetspolitik och vårt agerande i det internationella nedrustningsarbetet? 3. Kan vi räkna med att riksdagens uttalande om en kärnvapenfri zon i Norden står fast, eller planerar regeringen några nya intitiativ, och kommer dessa i så fall att ha andra utgångspunkter än de här nämnda? Carl Bildt har i en interpellation den 28 oktober ställt följande frågor: 1. Står utrikesministern, och därmed den svenska regeringen, bakom de uttalanden som ordföranden i nedrustningsdelegationen gjort i en intervju i Svenska Dagbladet den 25 oktober 1982? 2. Anser utrikesministern att ett kärnvapenfritt Östersjön och sådana uttunningar av kärnvapen i kringliggande territorier som tidigare beskrivits fortfarande skall vara en förutsättning för etablerandet av en kärnvapenfri zon i Norden? 3. Anser utrikesministern att det är möjligt att bilda en kärnvapenfrizon av den omfattning och inriktning som bl.a. riksdagen vid upprepade tillfällen lagt fast utan att detta också inkluderar en direkt förhandling med de berörda supermakterna? Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Herr talman! Det totala kärnvapenkriget skulle få så omfattande och katastrofala följder att det är svårt att föreställa sig att en civilisation av vår typ skulle kunna organiseras på ruinerna av en förödd värld som skulle bli kvar. Ingen kan utgå med segern i ett sådant krig. Det torde i praktiken inte vara möjligt att begränsa ett kärnvapenkrig. Det skulle nästan oundvikligen leda till en total kärnvapenkatastrof. Regeringen delar den oro som allt fler människor känner över det försämrade internationella klimatet och det kärnvapenhot som vilar över oss alla. Vårt främsta mål i fredsoch nedrustningsarbetet är att minska dessa hot. Det är nödvändigt att finna ett alternativ till krigshot och avskräckningsdoktriner. Vårt alternativ är gemensam säkerhet grundad på ett ökat förtroende mellan staterna och en gradvis minskning av de militära maktmedlens roll. Som framhållits i regeringsförklaringen driver regeringen en aktiv fredsoch nedrustningspolitik. En viktig del av denna politik är våra strävanden att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Vi skulle därvid kunna uppnå att antalet kärnvapen i vårt närområde minskar. En sådan zon skulle utgöra en förstärkt kärnvapenfri buffert mellan de båda stora militäralliansernas kärnvapenstyrkor i Europa. Detta skulle bidra till att reducera risken för ett kärnvapenkrig. Herr talman! Regeringens inställning till kärnvapendoktriner präglas av vår allmänna syn på kärnvapnen. Vi fördömer förekomsten av kärnvapen och alla planer på att använda dem. Vi tar sålunda avstånd från alla doktriner som tenderar att driva på utvecklandet av nya kärnvapen, som rättfärdigar deras användning eller som sänker kärnvapentröskeln. Det är emellertid uppenbart att kärnvapenstaternas agerande på ett avgörande sätt påverkar den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och i övriga delar av världen. Det är av stor vikt att vi skaffar oss en så klar insikt som möjligt om de förhållanden som framkallat den rådande kärnvapensituationen. Supermakterna är för vår del av störst intresse i sammanhanget. Vad först gäller Förenta staterna har detta land officiellt förklarat att för dess vidkommande ”det flexibla svaret” är gällande kärnvapendoktrin. Det flexibla svaret, dvs. en för olika förhållanden avpassad vapeninsats, fungerar i dag som ett slags generell doktrin för användning av både konventionella vapen och kärnvapen. När det gäller dess.k. slagfältsvapnen i Europa är de för NATO:s del ett av flera medel att uppväga den underlägsenhet man anser sig ha i fråga om konventionella stridskrafter. Gällande NATO-doktriner utgår från en möjlig användning av kärnvapen för att möta även ett konventionellt angrepp från öst. Det är i första hand de i Europa stationerade amerikanska slagfältsvapnen som är avsedda för en sådan första användning av kärnvapen. Till denna kategori vapen hör neutronvapnen och ”minikärnvapen”, vilka dock f.n. inte är utplacerade i Europa. I detta sammanhang har möjligheterna till ”begränsade kärnvapenkrig” diskuterats. Som jag här antytt tar vi avstånd från alla föreställningar om att kärnvapenkrig skulle kunna begränsas. Varje insats med kärnvapen innebär en ödesdiger och oförutsebar upptrappning. Kärnvapendoktrinerna sägs ha till syfte att ytterst förhindra att motsidan över huvud taget inleder ett anfall. Dessa har dock ständigt blivit mer avancerade och lett till allt mer detaljerade planer för hur kärnvapnen skall kunna användas. Detta ökar risken för att dessa vapen faktiskt kommer till användning. I Förenta staterna och Västeuropa har det uppstått en omfattande debatt rörande NATO:s doktrin om första användning av kärnvapen. Det har därvid framförts förslag om att alla kärnvapenstater skulle åta sig att icke vara den som först tillgriper kärnvapen. När det gäller den andra supermakten, Sovjetunionen, har vi begränsad kunskap om de doktriner och handlingsregler som gäller för användningen av dess kärnvapen. Sovjetunionen har inte som Förenta staterna en offentligt tillkännagiven kärnvapendoktrin. Mycket talar dock för att det på sovjetisk sida förekommer ett tänkande som mycket liknar den amerikanska doktrinen om ”det flexibla svaret”. De sovjetiska kärnvapenarsenalerna synes ha utformats för att möjliggöra en för olika förhållanden avpassad kärnvapeninsats. Uttalanden av högt uppsatta sovjetiska militära företrädare talar också för detta. Sovjetunionen har också förklarat att landet ensidigt åtagit sig att inte vara det som först tillgriper kärnvapen. Regeringen stödjer strävanden att minska kärnvapnens roll i Europa. Vi anser att åtaganden om icke-första-användning av sådana vapen är ett viktigt steg i denna riktning. Vi noterar som ett faktum att kärnvapen och konventionella vapen ingår i vad de berörda länderna uppfattar som en total styrkebalans. Därav följer att möjligheterna till en väsentlig nedskärning av kärnvapnen ökar, om en sådan nedskärning kombineras med åtgärder för att skapa en ungefärlig balans mellan parternas konventionella styrkor. Därför bör de konventionella styrkorna minskas, t.ex. inom ramen för nedrustningsförhandlingarna i Wien eller en europeisk nedrustningskonferens. Oavsett vår bedömning av kärnvapenmakternas doktriner måste i detta sammanhang ett centralt förhållande understrykas: Ingen kan med trovärdighet motsäga att det finns för många kärnvapen. Lika klart är att dessa överdimensionerade arsenaler kan ha en destabiliserande verkan. Omfattande nedskärningar av antalet kärnvapen är möjliga utan att maktbalansen rubbas. Som ett första steg på vägen mot sådana nedskärningar bör parterna kunna enas om ett temporärt stopp för vidare utveckling, produktion, lagring och utplacering av kärnvapen. Den ökade spänningen och den fortsatta vapenutvecklingen ökar på sikt riskerna för en väpnad konflikt. Doktriner som bygger på föreställningar om avskräckning leder till en militarisering av den internationella politiken och till en växande osäkerhet och otrygghet för alla. Mot denna bakgrund ställer sig regeringen bakom Palmekommissionens krav på en ny syn på säkerhetsproblemen. Denna syn kan sammanfattas på följande sätt: Nu söker pakterna bygga sin säkerhet på en allmän avskräckningsfilosofi, med vad detta innebär i fråga om hot, mothot, ekonomisk krigföring, global rivalitet etc. I stället borde man på båda sidor, mot bakgrund av konfliktriskerna, grunda sin säkerhetspolitik på principen om gemensam säkerhet. En sådan gemensam säkerhetsfilosofi skulle innebära att staterna i samverkan sökte sig fram till metoder att stärka säkerheten. Detta skulle kunna ske genom en ökad satsning på förtroendeskapande åtgärder. Exempel på sådana diskuteras i den europeiska säkerhetskonferensen och ingår i SALT-fördragens bestämmelser om gemensamma kontrollorgan och förvarningssystem. En rad av de arrangemang för en öppnare redovisning av parternas styrkedispositioner som föreslagits av Palmekommissionen kan i detta sammanhang bli av stor betydelse. Kommissionens förslag om gemensam säkerhet innehåller också tankar om s.k. säkerhetszoner, uttunningszoner och zoner av typen ett kärnvapenfritt område i Norden. Till detta kommer en ny syn på nationernas ekonomiska säkerhet, som också i sin tur måste grundas på insikten om staternas ömsesidiga ekonomiska beroende. Herr talman! Regeringen avser att överväga i vilka former och med vilka medel Sverige skall kunna bidra till en ökad uppslutning kring den gemensamma säkerhetens synsätt. Att i Europa och världen stödja krafterna för avspänning och internationellt samarbete blir en huvuduppgift i detta syfte. Det är mot denna bakgrund som Sverige vid de pågående ESK överläggningarna verkar för att få till stånd en europeisk nedrustningskonferens. Vår internationella nedrustningspolitik utgör en naturlig och viktig del av den svenska säkerhetspolitiken. Genom en aktiv utrikespolitik för avspänning och internationell nedrustning och genom ett efter våra förhållanden starkt försvar, vars rent defensiva syften måste vara uppenbara för alla, stärker Sverige den nationella tryggheten och säkerheten. Ambitionen att föra en självständig och alliansfri politik främjas av ett målmedvetet arbete i internationella fora för nedrustning, rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder. Detta arbete bedrivs främst i nedrustningskommittén i Geneve, i FN i New York och inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen ESK. Det råder inget motsatsförhållande mellan vår nedrustningspolitik och trovärdigheten av neutralitetsoch försvarspolitiken. Tvärtom utgör nedrustningspolitiken ett viktigt inslag i neutralitetspolitiken. Den i regeringsförklaringen tillkännagivna avsikten att verka för en kärnvapenfri zon i Norden är ett exempel på regeringens politik att främja ökad avspänning och säkerhet. Det är ett betydande svenskt intresse att en sådan zon kommer till stånd. Norden utgör relativt sett ett lågspänningsområde. En kärnvapenfri zon i Norden blir ett bidrag till strävandena att förhindra att vår region ytterligare dras in i växande stormaktsmotsättningar. Utvecklingen under 1970-talet har inneburit att norra Europa har fått ett ökat intresse i stormaktsalliansernas strategier. Samtidigt har det internationella klimatet, särskilt mellan de båda ledande stormakterna, allvarligt försämrats mot decenniets slut. Kärnvapnen har kommit allt närmare de nordiska ländernas gränser. Vi har också kunnat konstatera att kärnvapenförsedda ubåtar förekommer i Östersjön. Själva processen i riktning mot en nordisk kärnvapenfri zon är i sig förtroendeskapande och därmed spänningssänkande. Arbetet att åstadkomma en zon blir både mödosamt och svårt och kommer att ställa stora krav på förhandlingsförmåga och tålamod. Processen kommer förmodligen endast att kunna ske stegvis och kan då inrymma olika i sig förtroendeskapande åtgärder. Låt mig också understryka det europeiska sammanhanget. En zon bör betraktas i samband med arbetet på en vidare överenskommelse om kärnvapen i Europa. Utvecklingen av förhandlingarna om de strategiska vapnen, de regionala kärnvapnen i Europa samt om de konventionella militära styrkorna blir av stor betydelse för zonfrågan. Detta gäller även den europeiska nedrustningskonferens som kan komma att beslutas inom den europeiska säkerhetskonferensens ram. Samtidigt vill jag understryka att zonfrågan är viktig i sig och inte bara som en funktion av andra europeiska förhandlingar. En fortsatt, aktiv diskussion av frågan och dess olika delar kan skapa nya öppningar och bidra till avspänning i vårt närområde. Framsteg i strävandena att åstadkomma en nordisk zon bör positivt kunna påverka de viktiga förhandlingarna mellan Förenta staterna och Sovjetunionen om de eurostrategiska kärnvapnen. Dessa strävanden kan också ses som en stimulans till andra säkerhetsarrangemang i Europa. Exempel på sådana är en avveckling av kärnvapnen i gränsområdena mellan maktblocken och ett bortdragande av kärnvapen från icke-kärnvapenstater. Jag ser därför arbetet att få till stånd en zon som en av flera parallella ansträngningar att reducera kärnvapnens roll i Europa och på sikt avskaffa dessa. Vidare är det i samband med zonens tillkomst viktigt att utverka vissa åtaganden från kärnvapenstaternas sida. Det är sålunda av central betydelse att kärnvapenstaterna på ett invändningsfritt sätt utfäster sig att inte hota med eller använda kärnvapen mot zonstaterna. Det är också av största vikt att de drar tillbaka de kärnvapen kring området som bl.a. har sådan räckvidd att de kan sägas vara i första hand avsedda att användas mot dessa stater. Även andra arrangemang i syfte att minska förekomsten av kärnvapen i vår närhet bör övervägas, t.ex. när det gäller uttunningszoner. Beträffande Östersjön vill jag konstatera följande. Det är regeringens uppfattning att det är önskvärt att Östersjön blir kärnvapenfri. Sålunda bör t.ex. de kärnvapenbestyckade ubåtar som uppträder där lämna området. Östersjön bör alltså beröras av zonarrangemanget men sannolikt av olika folkrättsliga skäl inte ingå i själva zonen. Det borde vidare vara möjligt att få till stånd en avveckling av sådana kärnvapen i zonens närhet som kan ha varit avsedda för användning mot de i zonen ingående staterna. Vad gäller såväl utformningen av processen att få till stånd en zon som utformningen av själva zonen måste ytterligare interna svenska överväganden göras. Därnäst måste regeringen beredas tillfälle att överlägga med övriga nordiska regeringar. Regeringen vägleds då av vad som nu anförts och av utrikesutskottets betänkande 1981/82:23. Genom vad som just anförts har Ingrid Sundbergs och i huvudsak Carl Bildts interpellationer besvarats. Carl Bildt har emellertid också åberopat en intervju i Svenska Dagbladet med ordföranden i svenska nedrustningsdelegationen, ambassadör Maj Britt Theorin. Eftersom intervjun inte korrekt avspeglade ambassadör Theorins åsikter i fråga om Östersjön har fru Theorin tillställt TT ett uttalande som tidningen inte publicerat. Fru Theorin konstaterade i detta uttalande bl.a. att Östersjön ur folkrättslig synpunkt är fritt hav och därför inte kan behandlas på samma sätt som nationella territorier. Man bör alltså av bl.a. folkrättsliga skäl inte på förhand uppställa kravet att Östersjön skall ingå i själva zonen. Däremot är det självfallet politiskt önskvärt att Östersjön blir fri från kärnvapenubåtar och att detta förhoppningsvis blir ett resultat av vårt arbete på att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Detta uttalande gav uttryck för regeringens politik. Herr talman! Om en kärnvapenfri zon i Norden kan etableras och Norge och Danmark ansluter sig till denna, skulle detta innebära att NATO-sidan avstått från möjligheten att stationera kärnväpen i dessa länder. Detta torde i sin tur kräva att också Sovjetunionen gör eftergifter genom attt.ex. avveckla sin stationering av kärnvapen i Östersjön. I fråga om de fria delarna av Östersjön bör stationeringsförbudet självfallet avse alla kärnvapenbestyck= ade fartyg. En minimiförutsättning bör vara att åtminstone Sovjetunionen och Förenta staterna men också Storbritannien och Frankrike gör åtaganden i det syftet.

Herr talman! Först ett tack till utrikesministern för svaret, som genom sitt omfång och sin utförlighet visar den vikt man i regeringen lägger vid nedrustningsfrågorna. Svensk utrikespolitik har kännetecknats av enighet och kontinuitet. Utrikesministerns svar här i kammaren kommer att noga studeras runt om i världen och förorsaka spekulationer om huruvida den svenska nedrustningspolitiken kommer att förändras och i så fall på vilket sätt. Herr talman! Jag finner att svaret på min interpellation innebär ett avsteg från den hittills förda svenska nedrustningspolitiken. Min uppfattning grundas på såväl vad som står i svaret som vad som inte står där. Jag kommer alltså att beröra utrikesministerns svar på samtliga mina frågor. Nedrustningspolitiken är intimt förbunden med såväl nationella som regionala säkerhetsfrågor. Supermakternas kärnvapendoktriner, så som de uttryckts i olika sammanhang, speglar dessa länders nationella säkerhetsintressen samtidigt som de kan komma att vara av avgörande betydelse för världens framtida överlevnad. Det råder full enighet om att ett centralt krav från kärnvapenfria stater på kärnvapenstaterna är att kärnvapen aldrig skall komma att användas. Varje steg mot uppfyllande av det kravet är ett steg i rätt riktning. Stegen kan och får emellertid inte vara villkorslösa. Även ickekärnvapenstater måste vid varje fråga som innebär garantier av något slag beakta sin egen säkerhet. Sverige har av tradition intagit en återhållsam attityd till stormaktsgarantier, vilket beror på den svenska neutralitetspolitikens utformning. Vi har avvisat att skriva in neutralitetspolitiken i något internationellt avtal, och den finns inte heller i vår författning. Vi har ansett att garantier från stormakternas sida skapar ett icke önskvärt beroendeförhållande till dessa stater. Därför har vi självklart ställt oss helt avvisande till s.k. positiva säkerhetsgarantier, dvs. löften om bistånd och skydd. När det gäller negativa säkerhetsgarantier är vår huvudprincip hittills varje lands suveräna rätt att självständigt besluta i frågor som berör dess nationella säkerhet, något som också utrikesministern sade i sitt tal i FN. Vi har därför ställt krav på garantiernas utformning för att vi över huvud taget skulle överväga att stödja förslag om sådana, när de har kommit upp i olika internationella sammanhang. Garantierna bör bestå antingen av en överenskommelse mellan kärnvapenmakterna sinsemellan eller vara samordnade i form av likalydande deklarationer av dessa, som i någon form bör registreras av FN:s säkerhetsråd. Det är vad vi har krävt. Genom internationalisering av sådana åtaganden, som vi anser skall ha obegränsad giltighetstid, minskas risken för att garantier återtas unilateralt, och därmed minskas också risken för att en garanti skulle kunna användas som påtryckningsmedel i en krissituation. Såväl frågan om en kärnvapenfri zon i Norden som den i interpellationssvaret framförda nya synen på säkerhetsproblemen motiverar att jag frågar utrikesministern om Sveriges framtida inställning till negativa säkerhetsgarantier, särskilt bilaterala sådana. Utrikesministern inför nu i svensk politik Palmekommissionens uttalande om gemensam säkerhet och låter det bli vägledande för svensk nedrustningspolitik. I svaret anges att detta bl.a. innebär arbete för förtroendeskapande åtgärder, ett arbete som också de borgerliga regeringarna lagt stor vikt vid, och krav på en ökad öppenhet när det gäller redovisningen av parternas styrkedispositioner. Det är en värdering som vi delar men som i dagens läge torde vara helt utopisk. Regeringens inställning till de säkerhetspolitiska frågorna har också Nr 31 betydelse när det gäller ställningstagande till förslag om frysning av Måndagen den kärnvapen. Krav på en europeisk kärnvapennedrustning har från svensk sida 22 november 1982 alltid betraktats i relation till den totala rustningsbilden. Utrikesministern säger nu i sitt svar att de s.k. slagfältsvapnen i Europa för NATO:s del är ett Om Sveriges ageav flera medel att uppväga den underlägsenhet man anser sig ha i fråga om rande i det interkonventionella stridskrafter. Jag vill då fråga utrikesministern: Anser nationella nedrustutrikesministern att Sverige också fortsättningsvis skall betrakta frågan om ningsarbetet europeisk kärnvapennedrustning i förhållande till rådande totala militära styrkeförhållanden och anser utrikesministern att balans råder vad gäller de konventionella styrkorna? Frågan motiveras alldeles speciellt genom den nya inställning utrikesministern visar till frågan om frysning av kärnvapen. Omfattande nedskärningar av kärnvapen är alltså möjliga utan att maktbalansen rubbas, sägs i svaret. Det är, med andra ord uttryckt, fråga om ett deklarerat avståndstagande från NATO:s modernisering av kärnvapnen i Europa. Fram till nu har som villkor för vårt accepterande av förslag gällt att dessa skall ha ett balanserat innehåll, där kravet på balans mellan berörda staters samlade styrkor beaktas. Vad skall nu gälla? Herr talman! Det nya kravet på gemensam säkerhet får, hur det än utformas, inte innebära att vi åsidosätter vår nationella säkerhetspolitik. I dagens läge är det viktigt att understryka detta. Den starkt växande fredsrörelsen — och jag menar då fredsrörelsen i form av organisationer och manifestationer, inte som varje människas berättigade dröm om fred — tycks i sitt agerande ha glömt bort ett ord som är ännu viktigare än ”fred”, nämligen ”frihet”. I utrikesministerns svar betonas att ett starkt försvar med defensiva syften stärker den nationella tryggheten och säkerheten. Jag noterar att ordet ”militärt” inte finns med. I enintervju i Dagens Nyheter den 10 oktober hänvisar Maj Britt Theorin till den socialdemokratiska partikongressens beslut att skära ner totalförsvaret samt flytta över resurserna från det militära försvaret till civilt och ekonomiskt försvar, något hon anser att s-regeringen kommer att verkställa. Hon säger också i samma intervju: ”Det kontroversiella med mig ligger väl däri att jag anser att fredsarbete måste börja här hemma. Man kan inte skapa fred genom att ständigt öka rustningskostnaderna. Det går varken här hemma eller ute i världen. Man måste våga sig på ett nytänkande.” Herr talman! Skulle utrikesministern dela detta nytänkande, anser vi moderater att det innebär en i grunden förändrad inställning såväl till nedrustningsarbetet som än mer till svensk säkerhetspolitik. Trovärdigheten i vår neutralitet har hittills varit nära förbunden med förekomsten av ett starkt militärt försvar. Skulle vår framtida nedrustningspolitik förutsätta en förändring av den synen, anser vi att vår trovärdighet som neutralt land kommer att minska och därmed påtagligt förändra den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Jag vore tacksam om utrikesministern ville förtydliga sitt svar genom att ge sin syn på sambandet mellan ett starkt svenskt militärt försvar och vårt internationella nedrustningsarbete och i samband med detta beröra kraven på ensidig nedrustning. 13 Herr talman! Så till frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. En sak kan vi vara eniga om: Varje del av jorden som är garanterad att för all framtid vara fri från kärnvapen bidrar till att minska riskerna för en kärnvapenkatastrof — dvs. om garantierna efterlevs. Det är alltså riktigt att som ett led i en universell nedrustning arbeta för en utbredning av kärnvapenfria zoner. Utrikesutskottet har vid sin behandling av frågan hänvisat till den obrutna uppfattning som hittills gällt och som godtagits av riksdagen. Den har byggt på att förhandlingar skall äga rum mellan de nordiska länderna för att utreda förutsättningarna för tillkomsten av en kärnvapenfri zon i Norden med sikte på att åstadkomma en överenskommelse. Också kärnvapenstater måste delta i förhandlingarna, eftersom det är inskränkningar i deras möjligheter att använda kärnvapen som skall uppnås. Medeldistansrobotar och taktiska kärnvapen, avsedda för mål inom zonen, bör dras bort som ett led i överenskommelsen enligt det beslut som riksdagen har fattat. Av svaret på min interpellation framgår det att riksdagens uttalande endast skall fungera som vägledande tillsammans med vad utrikesministern anfört i sitt svar. Låt mig fråga: Vad tror sig regeringen egentligen om att kunna åstadkomma? Herr talman! När Willy Brandt sommaren 1981 besökte Bresjnev fick han uppfattningen att Sovjet var villigt att låta territorier och anläggningar ingå i en eventuell europeisk kärnvapenfri zon — vi minns alla vilken debatt det blev om detta i vårt land. Några månader senare kom vår dåvarande kabinettssekreterare Leifland hem och konstaterade att ingen tilltro kunde ställas till dessa rykten, och han uttryckte som sin privata mening att Östersjön borde ingå i en nordisk kärnvapenfri zon. I mars i år träffades de skandinaviska utrikesministrarna, och man enades om att så borde det vara. En månad senare tog ledamoten av centralkommittén Arbatov avstånd från Bresjnevs erbjudande, och man var tillbaka där det hela började. Alva Myrdal uttryckte då att Sverige och Finland, i fredens intresse, ensidigt kunde deklarera Norden som kärnvapenfri zon — hur man därmed skulle få bort de ryska kärnvapenbestyckade ubåtarna från svenska och finska vatten sades inte. Så tog Maj Britt Theorin till orda igen och skapade än större förvirring, vilken snabbt tillrättalades av den nye kabinettssekreteraren Pierre Schori. Därefter for utrikesministern till Pär Stenbäck i Finland och diskuterade Östersjön och en kärnvapenfri zon, och nu tycks det, av interpellationssve ret att döma, inte vara självklart att Östersjön skall ingå. Det är många turer i den dansen. Men, herr talman, dessa frågor skall Carl Bildt närmare beröra. Däremot vill jag beröra olika nationers inställning till åstadkommandet av en kärnvapenfri zon, vilket kan vara viktigt mot bakgrund av den debatt som förs här i Sverige i dag. Den sovjetiska nyhetsbyrån APN distribuerade den 2 november en artikel: ”Kan enighet nås om en kärnvapenfri zon i Norden?” I artikeln konstaterades att en finsk socialdemokratisk delegation sammanträffat med en delegation från Sovjetunionens kommunistiska parti. Slutkommunikén från mötet innehåller ett avsnitt där delegationerna uttalar sig för idén att Norden som kärnvapenfri zon snarast förverkligas. I artikeln sägs därefter att de nordiska länderna i dag är kärnvapenfria — men bara så länge Danmarks och Norges förbehåll om att inte ta emot kärnvapen i fredstid gäller. Herr talman! Självfallet ligger det i Sovjets intresse att det inte heller i krigstider stationeras några kärnvapen i de nordiska NATO-länderna — det är det det hela gäller. Och det vet våra vänner i Danmark och Norge. Det finns ett ryskt ordspråk som kan vara aktuellt: Vargen är alltid redo att utan lön ta tjänst som herde. Jag har tagit del av 1981/82 års stortingsmelding nr 101, om en kärnvapenfri zon i Norden, och det hoppas jag att utrikesministern också har gjort. Den tillkom under en socialdemokratisk regering. Därtill skall läggas den motvilja som norske utrikesministern visade vid tanken på en kärnvapenfri zon inför sitt sammanträffande med herr Bodström i fredags. Den motviljan överensstämmer med det som framgår av den nämnda meldingeni stortinget. Danske utrikesministern Uffe Ellemann-Jensen deklarerade för sin del klart inför internationella journalister att den nya danska regeringen inte över huvud taget har tänkt sig några förhandlingar om en kärnvapenfri zon i Norden. Utrikesministern har nu besökt ett par av våra nordiska grannländer. Jag förutsätter att utrikesministern delar uppfattningen att en kärnvapenfri zon utan Norge och Danmark inte är möjlig. Min fråga blir därför: Hur bedömer utrikesministern de praktiska möjligheterna att arbeta vidare på Norden som en kärnvapenfri zon efter sitt sammanträffande med Pär Stenbäck och Svenn Stray i Norge? Herr talman! Riksdagens nedrustningsdebatter brukar omfatta allmänna nedrustningsfrågor, riskerna för en kärnvapenkatastrof, världens orimliga rustningskostnader, sambandet mellan nedrustning och utveckling m.m. Jag har i min interpellation, och även i anförandet här, begränsat mig till frågor som berör regeringens inställning till vissa definierade och viktiga nedrustningsproblem. För oss i moderata samlingspartiet är det viktigt att vår nedrustningspolitik inte sätter vår internationella opartiskhet i fara. Jag tycker mig i utrikesministerns svar förmärka ett ökat hänsynstagande till synpunkter och framställningar som kommer österifrån. Detta kan vara opportunism eller eftergifter till en större allmänhets högröstade krav på åtgärder, krav som ofta har sitt ursprung i ett öststatsland. Men det kan också tyda på att den inriktning som vår nedrustningspolitik hittills haft verkligen står inför en omsvängning. Jag har ställt några frågor till utrikesministern för att få förtydligat vissa oklarheter i interpellationssvaret. Jag upprepar för säkerhets skull mina frågor: 1. Vilken blir Sveriges inställning till s.k. negativa säkerhetsgarantier, och kommer vi att godta bilaterala utfästelser utan att dessa förankras internationellt? 2. Kommer vi att beakta kravet på total militär balans vid bedömningen av frågor som berör kärnvapennedrustning i Europa? Hur sker en sådan bedömning med hänsyn till frågan om frysning av kärnvapnen? vill jag tillägga. 3. Är ett starkt militärt försvar förenligt med vårt nedrustningsarbete? Hur ställer sig utrikesministern till krav på ensidig nedrustning? 4. Vad är utrikesministerns inställning till möjligheten att realisera kravet på en nordisk kärnvapenfri zon efter sina samtal med de nordiska utrikesministrarna? Än en gång tack för svaret, och jag hoppas att utrikesministern vill göra de förtydliganden jag anhållit om.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation eller för att min interpellation — som det står i interpellationssvaret — ”i huvudsak” har besvarats. Bakgrunden till den interpellation som jag ställde någrä dagar efter det att Ingrid Sundberg ställt sin är bekant, nämligen det tumult som uppstod rörande regeringens uppfattning om Östersjöns roll i en nordisk kärnvapenfri zon. Det ena uttalandet har stått mot det andra i ett skådespel som inte alltid varit särdeles uppbyggligt och som nog markerat, tror jag, den kraftigaste förvirring i en central svensk säkerhetspolitisk fråga som vi haft under de senaste decennierna. Det hela började ju ganska så spektakulärt med ambassadör Theorins numera så bekanta intervju i Svenska Dagbladet den 25 oktober. Det som ambassadör Theorin där hade att säga var direkt sensationellt på den ena punkten efter den andra, eftersom det innebar ett klart och entydigt brott mot grundläggande delar av den sedan länge i enighet etablerade svenska politiken i zonfrågan. Den bild som ambassadör Theorin tecknade i intervjun var bilden av en zon som först bildades enbart av de nordiska staterna själva, och detta utan någon som helst kontakt med stormakterna. Detta var, menade ambassadören, den egentliga zonen, och med dennas bildande hade stormakterna ingenting att skaffa. Därefter skulle man tydligen i någon typ av andra fas i arbetet först söka, som det hette, inhösta olika garantiåtaganden från kärnvapenmakternas sida och därefter möjligen också försöka få dem att dra bort de kärnvapen som är riktade mot de nordiska länderna i den kärnvapenfria zonen. Att Östersjön blev fritt från kärnvapen var enligt ambassadören självfallet önskvärt, men vi ”kan inte begära några garantier i förväg —-vare sig att respektera zonen eller att dra bort vissa kärnvapen”. Ambassadörens intervju utlöste av allt att döma en väldig aktivitet på utrikesdepartementet. Det dröjde inte så länge förrän UD:s pressbyrå försökte få TT att distribuera någon form av tillrättaläggande av vad ambassadören egentligen hade menat och sagt. Men det här papperet från UD:s pressbyrå var inte mycket klarare i sina konturer. I det hette det att intervjun var ”tendentiöst redigerad”, vilket jag antar får ses som en omskrivning för att det som stod i intervjun nog i och för sig hade sagts men att de mera sensationella delarna av uttalandena hade getts en mer Nr 31 framträdande plats vid redigeringen än vad man från departementets sida Måndagen den helst hade velat se skulle vara fallet. 22 november 1982 Ty fakta är att fru Theorin hade haft möjlighet att in till varje kommatecken och in till sista stavelsen korrigera den artikel som publice Om Sveriges agerades i Svenska Dagbladet den 25 oktober.

Utrikesministern har såvitt jag kan förstå fel också när han påstår att tidningen vägrat att publicera det uttalande som UD:s pressbyrå gjorde i ärendet. Sanningen är att TT icke distribuerade uttalandet och att det därför inte kom någon enda tidning till handa. — Detta om formerna för tumultets inledning. Det finns anledning att med viss kraft slå fast allt detta för att det skall vara klart hur det egentligen gick till. Det uttalande från pressbyrån, i fru Theorins namn, som utrikesministern nui sitt interpellationssvar återkommer till gjorde dock inte sakläget i frågan så värst mycket bättre. I det heter det att man bl.a. av folkrättsliga skäl inte på förhand kan uppställa kravet om att Östersjön skall ingå i själva zonen men att det självfallet är ”politiskt önskvärt”, som det heter, att Östersjön skall bli fritt från kärnvapen. I sak har jag svårt att se vad som skiljer detta uttalande från vad ambassadör Theorin sade på just denna punkt i den famösa intervjun. Sedan tog cirkusen som bekant några ytterligare varv. Statsministern gav en intervju för den franska tidningen Le Monde där han alldeles entydigt slöt upp bakom den linje som hitintills varit den officiella svenska. ”Jag anser att en sådan zon borde omfatta Östersjön”, förklarade statsministern helt käckt. Som ett eko av statsministern uppträdde kabinettssekreterare Schori den 1 november i en TT-intervju med ett minst lika klart uttalande: ”Svenska regeringen anser att Östersjön skall ingå i en kärnvapenfri zon i Norden.” Med detta ännu icke dementerade uttalande inleddes TT-intervjun med kabinettssekreteraren. Sedan var det uppenbarligen dags för utrikesministern att beträda scenen i detta drama. I en intervju i morgonekot i anslutning till sin finska resa förklarade han: Vi har inte hävdat absolut att Östersjön skall vara indraget. Reportern gjorde kommentaren att uttalandet var ”en aning oprecist” och att man nu kunde dra slutsatsen att såväl Sverige som Finland vill avvakta och se i fråga om Östersjöns inlemmande i en nordisk kärnvapenfri zon. Det är knappast ägnat att förvåna om denna lustiga dans mellan positionerna har lett till höjda ögonbryn och förvånade miner på åtskilliga håll, både inom och utom landet. Man är inte riktigt van vid att en svensk regering behandlar centrala utrikespolitiska frågor med denna brist på 2 Riksdagens protokoll 1982/83:31-32 handlag, om jag får använda det uttrycket. Det hela gav under detta den senaste månadens skede ett intryck av att vara en okoordinerad hippsom-happ-politik i en central fråga. Hipp, sade Theorin. Häpp, sade Bodström. Happ, sade UD:s pressbyrå. Häpp häpp, sade Schori. Happ igen, sade Bodström. Och nu står vi inför uppgiften att klarlägga vad det egentligen är som Bodström och därmed regeringen i dess helhet, ambassadörer och kabinettssekreterare inkluderade, vill säga med dagens interpellationssvar. Några egentliga svar på mina precisa frågor vill utrikesministern och regeringen av allt att döma inte ge. På min första fråga, om han står bakom vad ambassadör Theorin sade i Svenska Dagbladet, lämnar han inget entydigt svar. Det efterlämnar dock ett intryck av att det nog var så att ambassadören i intervjun i vissa hänseenden talade i nattmössan. På min andra fråga, om huruvida ett kärnvapenfritt Östersjön fortfarande skall vara en förutsättning för etablerandet av en kärnvapenfri zon i Norden, lämnar han inget entydigt svar. På olika sidor i interpellationssvaret ges i stället vad som kan beskrivas som litet olika tanketrådar, som måhända kan sammanfattas i ett ”förmodligen inte”. På min tredje fråga — om en zon av denna typ kan etableras utan en direkt förhandling med de berörda supermakterna, en förhandling av den typ som ambassadör Theorin direkt och entydigt avvisat i sin intervju — lämnas försiktigtvis inget svar alls. Bäst sammanfattas måhända interpellationssvarets innehåll i just dessa delar i konstaterandet att det behövs ytterligare interna svenska överväganden. Min enda kommentar till detta är att det kanske inte hade skadat med ytterligare interna svenska överväganden, innan man avlossat det spektakulära fyrverkeri av motstridiga åsikter som vi har fått se under den senaste månaden. Frågan om en kärnvapenfri zon i Norden är viktig. Den rör vår egen säkerhet, och den rör säkerheten för våra nordiska grannländer, liksom också förutsättningarna för stabiliteten i hela det nordeuropeiska området. Dessutom berör den direkt villkoren och förutsättningarna för vår neutralitetspolitik i de allvarliga lägen i en osäker framtid, då den kan ställas inför de utmaningar som det är dess yttersta syfte att klara av.

Det har gällt Östersjön, där olika svenska regeringar under den senaste tiden, och så sent som i våras ett enigt utrikesutskott och en enig riksdag, efter förslag i en socialdemokratisk partimotion, klart sagt att ett kärnvapenfritt Östersjön är en självklar och en integrerad del av den kärnvapenfria zonen. Det har också gällt andra områden i vår närhet, som i dag utnyttjas för basering av kärnvapen, vilka av allt att döma är riktade mot Sverige och andra nordiska länder. I praktiken handlar det här huvudsakligen, om än Nr 31 icke enbart, om delar av nordvästra Sovjetunionen.

Att man strävar efter att samtidigt med etablerandet, eller något senare, garnera denna förkrympta zon med olika typer av arrangemang som går i den riktning som Sverige tidigare med sådan styrka talat om är självfallet, det skall sägas, behjärtansvärt och bra, men skymmer knappast den förskjutning i principsynen när det gäller zonfrågan som det är svårt att komma ifrån att regeringen just nu är mitt uppe i.

Svaret på den frågan är att man självfallet har mycket små anledningar att gå med på dem. Det finns olika typer av brasklappar i interpellationssvaret, och det är bra. Dels finns det ett välkommet konstaterande att det kanske snarare är processen i sig och diskussionen som har ett värde än de slutmål vi diskuterar och att detta är någonting som kommer att ta tid och som kommer att kräva tålamod. Dels finns det hänvisningen till det behov av ytterligare interna svenska överväganden som jag berört tidigare. Jag skulle vilja vädja till regeringen att utnyttja brasklapparna för att om möjligt krypa ur den ganska så omöjliga förkrympta zonkonstruktion som det nu finns tecken på att man håller på att krypa in i. Vill regeringen bevara den breda politiska enighet som rått i zonfrågan under senare år är detta självfallet något av en förutsättning. Herr talman! Jag har uppehållit mig huvudsakligen vid vad som är den begränsade del av interpellationssvaret som avser svar eller försök till svar på mina direkta frågor. Men jag kan inte undvika att i anslutning till vad Ingrid Sundberg nyss sagt foga några korta randanmärkningar till vad som sägs i interpellationssvaret i övrigt, därför att svaret i vissa delar är mycket anmärkningsvärt i sina formuleringar och resonemang. Först och främst gäller det den allmänna formulering om avskräcknings 19 doktrinerna som förekom. Utrikesministern tar med kraft avstånd från dessa och hävdar att de leder till en militarisering av den internationella politiken och representerar någonting som vi måste sträva efter att komma bort från. Detta är, om jag uttrycker saken försiktigt, en ganska märklig ståndpunkt. Avskräckningsdoktriner ingår i varje form av väpnat försvar, också det svenska, och kan aldrig beskrivas på det ytterligt förenklade sätt som förekommer i svaret. Ett väpnat försvar, svenskt eller av annan nationalitet, syftar till att avskräcka från angrepp i de lägen där de politiska motsättningarna leder till att väpnade anfall övervägs. I de lägena är en fungerande avskräckning, t.ex. i form av det svenska försvaret, direkt och omedelbart fredsbevarande. Ett försvar som inte leder till avskräckning tjänar inget syfte. Då kan man inte heller ha ett försvar som verkar fredsbevarande. Jag tror att den formulering som har smugit sig in i interpellationssvaret på denna punkt kanske kan hänföras till kontot administrativt problem eller tillfällig förvirring i redigeringen av produkten. Mina anmärkningar gäller vidare de konkreta ställningstaganden vad gäller kärnvapenproblemen i Europa som regeringen nu gör och som innehåller lika betydelsefulla som oroväckande positionsförflyttningar. På två mycket viktiga punkter, kanske de två viktigaste över huvud taget, ställer sig Sverige nu bakom krav och synpunkter som tidigare mig veterligen icke stötts av någon enda regering utanför de intimt Sovjetallierades krets. Det gäller för det första det exklusiva kravet på att NATO skall uppge möjligheten att svara på ett massivt sovjetiskt anfall mot Västeuropa med också kärnvapen — ett krav som visserligen har förekommit i debatten men som hitintills ingen regering utanför de intimt Sovjetallierades krets ställt sig bakom och ett krav som uteslutande och exklusivt riktar sig mot de västallierades försvarsdoktrin. Det gäller för det andra kravet på ett totalt stopp för varje förberedelse för utplacering av nya kärnvapen. Det är ett krav som i dagsläget i Europa direkt och omedelbart riktar sig mot NATO:s s.k. dubbelbeslut från december 1979. Därmed riktar det sig också direkt mot förutsättningarna för de s.k. INF-förhandlingar — inte TNF som det står i svaret — som bedrivs i Gendve och som syftar till att få till stånd en reduktion av dessa kärnvapen i Europa. Om detta svenska krav går igenom, innebär det i realiteten att Genåeveförhandlingarna kan läggas ner. Att Sverige nu på detta sätt lägger sig till med ståndpunkter som tidigare varit förbehållna å ena sidan en och annan debattör i väst och å andra sidan de intimt Sovjetallierades krets är enligt min mening värt att notera. Det finns skäl att poängtera detta inte minst mot bakgrund av att de ståndpunkter som jag nu har refererat och som ingår i interpellationssvaret inte har någon som helst täckning i de grunddokument som regeringen allt oftare nu åberopar för sina ställningstaganden, nämligen den s.k. Palmekommissionens slutrapport. De resonemang om såväl avskräckningen som icke-första-användning av kärnvapen och ett totalt stopp för förberedelse för utplacering av nya kärnvapen som regeringen ställer sig bakom förekommer icke i Palmekommissionens rapport.

Herr talman! Det var en ganska arrogant och aggressiv ton vi fick uppleva från Carl Bildts sida. Man torde kunna säga att det var som att lyssna till när Fan har läst Bibeln. Tyvärr tror jag nog att vi får vänja oss vid den tonen — tyvärr säger jag, ty enigheten om svensk säkerhetspolitik är så väsentlig. Carl Bildts interpellation grundar sig på en artikel i Svenska Dagbladet — varken läst eller godkänd av mig i dess slutliga version — som uppenbarligen har redigerats med särskilt syfte. Från en lång intervju uteslöts dessutom väsentliga synpunkter, t.ex. om uttunningszoner, reducering av kärnvapen i våra närområden som t.ex. Leningradområdet. De skulle inte passa in i den bild man ville ha fram. Carl Bildt säger nu — vilket är fantastiskt — att fakta är att fru Theorin intill varje kommatecken och stavelse har haft möjlighet att korrigera artikeln. Hur vet Carl Bildt det? Jag vet nämligen att jag inte haft den möjligheten. Det är jag som haft kontakter med den journalist det här gäller. Det är mig som journalisten har intervjuat och det är mig journalisten inte har velat ge den version som har tryckts i tidningen. Carl Bildt anför här en del underliga saker också i sin diskussion som det kan vara viktigt att korrigera. Carl Bildt säger att utrikesutskottet har anfört att Östersjön skall vara en självklar och integrerad del i en kärnvapenfri zon. Det är förunderligt. Carl Bildt har själv skrivit under det uttalande som utrikesutskottet har gjort och där det står att denne bl.a. i ökad grad har riktat uppmärksamheten mot Östersjöns status i samband med en kärnvapenfri zon i det nordiska området. Ett naturligt krav i sammanhanget bör vara att Östersjön skall vara kärnvapenfri. Det är exakt vad som står i regeringens svar på interpellationen. Men det står inte i utrikesutskottets uttalande att Östersjön skall vara en självklar och integrerad del av en kärnvapenfri zon. Tillbaka litet grand till tidningsartikeln! Tyvärr har Svenska Dagbladets intresse inte varit lika stort att föra in mitt uttalande från den 25 oktober med anledning av artikeln. För att vi skall hamna rätt i debatten vill jag citera några delar i det här uttalandet — inte de delar som berör Östersjön, ty de finns ju med i interpellationssvaret. Dessa delar lyder så här: ”Artikeln är redigerad på ett tendentiöst sätt och blir därför i många avseenden missvisande. T. ex. har förtigits i artikeln att jag slog fast önskvärdheten av och betydelsen för zonarbetet av att Sovjetunionen drar bort Golfubåtarna 21 från Östersjön. Jag har inte sagt att vi skall föra en ny politik om en kärnvapenfri zon i Norden, däremot att vi avser att driva frågan mer aktivt. Hur arbetet skall bedrivas, i vilken ordning, andra detaljer m.m. har regeringen ännu inte tagit ställning till. Jag vill dock erinra om utrikesutskottets allmänna eniga formulering i dessa frågor.” Därmed kanske vi kan ägna oss åt själva sakfrågan. Jag utgår ifrån att den positiva syn som ett enigt utrikesutskott har deklarerat när riksdagen givit regeringen i uppdrag att arbeta för en kärnvapenfri zon också i verkligheten omfattas av moderaterna. Är det så? Ibland får man den känslan att det är med armbågen moderaterna ställer upp på en kärnvapenfri zon i Norden. Inte minst framgår detta av en artikel i Moderata ungdomsförbundets skrift Att försvara friheten, där Carl Bildt radar upp alla negativa effekter av en kärnvapenfri zon i Norden och alla svårigheter. En del uppgifter i artikeln är dessutom förvånande. Sålunda menar Carl Bildt t.ex. att det för USA i dag genom den tekniska utvecklingen inte finns någon anledning att kräva att få disponera baser i Norden för att med kärnvapen kunna slå även mot militära mål i nordvästra Sovjetunionen. Den uppgiften kan bättre skötas på annat sätt, och så kommer det i än högre grad att vara under kommande år, säger herr Bildt. Detta är något som en stor del av det norska folket i vart fall inte vågar lita på, utan man protesterar kraftigt mot möjligheten att kärnvapen skall kunna placeras på norsk mark. Tartikeln menar Carl Bildt att en kärnvapenfri zon icke kommer att göra de nordiska länderna mer kärnvapenfria än vad de redan i dag är. ”Sannolikheten för att de själva tar sig för att bygga upp egna kärnvapenstyrkor kan icke ens teoretiskt göras mindre. I dessa centrala hänseenden skulle en zon bara vara ett slag i luften. Icke heller skulle denna 1950-talstanke leda till att det egentliga kärnvapenhotet mot de nordiska länderna minskade”, sägs i artikeln vidare. ”Det vanliga värdet av folkrättsliga garantier mot anfall med kärnvapen av den typ som redan lämnats, men genom ett zonavtal ytterligare skulle kunna formaliseras, torde dessutom mycket starkt kunna ifrågasättas”, anför herr Bildt. Carl Bildt har också synpunkter på de s.k. eurostrategiska kärnvapnen och deras roll. Han anför: ”Vissa teser om att införandet avs.k. eurorobotar i NATO om några år skulle kunna leda till att en risk för ett till Europa begränsat och mera utdraget kärnvapenkrig har visserligen förekommit, men förtjänar knappast att tas på allvar.” Nåja, president Reagan kanske inte Carl Bildt vill ta på allvar när Reagan förklarat att USA kan tänka sig att föra ett ”begränsat” kärnvapenkrig i Europa. Och kanske inte heller den strategiska ledningsplan som utarbetats efter direktiv av presidenten och som skall ge Förenta staterna förmågan att vinna en kärnvapenkonflikt över Sovjetunionen. Där räknar man med möjligheten av en utdragen kärnvapenkrigföring upp till sex månader. Men att helt bortse från supermakternas uttalade planer vore nog förödande. ”Det är således svårt att se, att de formella förpliktelser som en zon skulle innebära, skulle innehålla någon substans märkbar utöver den som redan finns i olika åtaganden och deklarationer vad gäller de nordiska ländernas Nr 31 territorium”, sammanfattar Carl Bildt. Herr Bildt polemiserar mot ett av Måndagen den supermakterna framförhandlat zonavtal — något som knappast förespeglat de 22 november 1982 nordiska länderna — och har förståeliga invändningar mot detta. Han slutar: ”Och den utformning som dess ivrigaste tillskyndare vill ge den Om Sveriges ageleder icke till att kärnvapen som faktiskt finns i det nordeuropeiska och rande i det internordatlantiska området dras bort eller ens reduceras. I stället för att öka vår — nationella nedrustsäkerhet kan ett av de bägge supermakterna framförhandlat zonavtal de ningsarbetet facto komma att minska den. Är så fallet, bör tanken på en formalisering av rådande situation i Norden läggas till handlingarna.” Det finns därför anledning att fråga Carl Bildt om han fortfarande står bakom artikeln och om detta är moderaternas uppfattning. Det vore i så fall beklagligt, inte minst mot bakgrund av det starka folkliga kravet på konstruktiva politiska insatser för en kärnvapenfri zon. Regeringens syn på en kärnvapenfri zon skiljer sig i så måtto från den negativa och defensiva syn som Carl Bildt och eventuellt moderaterna fört fram. Vi ser zonen och arbetet på en zon i sig som viktiga åtgärder. För socialdemokratins del är det inte centralt att bygga upp så stora svårigheter för arbetet att det i verkligheten kan framstå som omöjligt. I stället är det nödvändigt — med kunskap om alla tänkbara problem — att ständigt söka nya vägar och nå det centrala målet: att minska hotet om kärnvapen mot oss i Norden, mot Europa och mot världen i övrigt. Denna syn speglar sig tydligt i utrikesministerns svar på de båda interpellationerna om svensk nedrustningspolitik och en kärnvapenfri zon i Norden. Det gäller således, enligt vårt sätt att se, att lyfta fram värdet av en kärnvapenfri zon i Norden och inte bara att redovisa svårigheterna. Då är det viktigt att inse att processen att förverkliga en zon bidrar till att dämpa spänningen i det nordiska området och främjar avspänning och säkerhet i norra Europa. Kärnvapen i sig ger ingen trygghet, snarare tvärtom, eftersom de viktigaste målen för kärnvapenanfall är motsidans kärnvapen. Med en kärnvapenfri zon i Norden minskar sålunda antalet tänkbara mål för kärnvapenanfall och därmed motiven för att anfalla Norden med kärnvapen. Andra positiva effekter av en zon är att de negativa säkerhetsgarantierna minskar risken för utpressning genom kärnvapenhot. Också risken för kärnvapenanfall i krig minskar. Andra fördelar är att antalet kärnvapen i vårt närområde minskar genom uttunningszoner och att vi skapar möjligheter att göra Östersjön kärnvapenfri. En process för ett zonarrangemang i Norden och dess närområden ger positiva impulser till säkerheten och avspänningen i norra Europa och Centraleuropa. Men samtidigt kan också framsteg i nedrustningsförhandlingarna positivt påverka utvecklingen i vårt område. En kärnvapenfri zon med uttunningszoner eller andra anslutande arrangemang kan bidra till en minskning av antalet kärnvapen över huvud taget och deras roll. Världen är i dag översållad av kärnvapen —i sprängkraft räknat 1 1/4 miljon Hiroshimabomber. Och ständigt nya kärnvapen utvecklas. Kärnvapenhotet blir allt tydligare. Forskarna ger oss bara två vägar ut ur detta — - kärnvapennedrustning eller kärnvapenkrig. Allt fler människor reagerar mot den vansinniga kärnvapenkapprustningen och kräver att politikerna tar sitt ansvar och söker förhindra katastrofen. Den samlade arbetarrörelsen i hela Norden — den politiska och den fackliga — har ställt sig bakom kravet på en kärnvapenfri zon i Norden. Det är vårt ansvar — även om svårigheterna är stora — att ständigt pröva varje möjlighet till minskat kärnvapenhot. Fördelarna med en kärnvapenfri zon i Norden är så enormt stora, att varje möjlighet att förverkliga idén måste prövas.

Herr talman! Jag förutsätter att ambassadör Theorin får möjlighet till meningsutbyte med Svenska Dagbladet om hur det egentligen har gått till när hon gett intervjun. Men de uppgifter som har förekommit i Svenska Dagbladet och som tidningen har redovisat offentligt är att hon faktiskt haft möjlighet att korrigera intervjun vad gäller de ståndpunkter och de uttalanden som hon redovisade i den. Det är en sak som hon får göra upp med tidningen. Jag tog upp den därför att det, mot bakgrund av att detta är tidningens uppgifter, är anmärkningsvärt när ett statsråd kommer med direkt konträra uppgifter. Det bör inte få passera helt opåtalt. Men det är sakfrågan som är det viktiga, och låt mig därför få fråga Maj Britt Theorin om hon står bakom några specifika uttalanden som förekommer i intervjun. Låt mig ta tre av dem: 1. ”Tågordningen måste vara den att länderna i Norden, när de är överens, deklarerar att de utgör en kärnvapenfri zon. När detta är gjort kan vi gå ut och inhösta supermakternas garantier — — —.” 2. ”Det är ytterst viktigt att slå fast, att Sovjetunionen inte har något att göra med själva bildandet av zonen. Det vill vi inte. Om Sovjetunionen på något sätt skulle ingå i zonen, vore som att ge dem möjligheter att blanda sig i vår politik.” 3. ”Men vi kan inte begära några garantier i förväg — vare sig att respektera zonen eller att dra bort vissa kärnvapen.” Det kunde vara av ett visst värde om Maj Britt Theorin kommenterade de här tre konkreta uttalandena. Maj Britt Theorin ägnade 'sig sedan i sitt anförande åt att citera ur en artikel, som jag tror att jag skrev i Svenska Dagbladet hösten 1978 och som sedan åter publicerades i en bok för något år sedan. Jag har ingen som helst anledning att ta tillbaka någonting av det jag skrev. Jag tror att Maj Britt Theorin i sin nya position som ambassadör kommer att upptäcka att en hel del av de svårigheter som jag skisserat där är högst reella och är svårigheter som hon kommer att konfronteras med i sitt dagliga arbete. Det är viktigt att vi har svårigheterna klara för oss. Det ligger nämligen en fara i att lura människorna att detta är någonting lätt, att det bara genom några stolta deklarationer går att åstadkomma någonting fantastiskt nytt i Norden. Det går inte — svårigheterna är formidabla. Vissa framkomstvägar innebär att, som jag sade, vi kan få större problem i slutet av processen än i början av den. Det jag tycker är oroande är att det nu pågår en utveckling av regeringens och ambassadör Theorins zontänkande i riktning mot en, som Nr 31 jag har kallat det, förkrympt zon, som innebär att värdet av zonarrange Måndagen den manget — om det över huvud taget är möjligt att uppnå — minskar för svensk 22 november 1982 del, därigenom att vi faktiskt inte uppnår den reduktion av antalet kärnvapen i vårt närområde som vi kanske skulle ha möjlighet att uppnå med en annan

Herr talman! Det är naturligtvis inte underligt om Carl Bildt har goda kontakter med Svenska Dagbladet och journalister där. Men det vore bättre om han hade kontrollerat sina uppgifter hos mig. Jag vet inte om det är i kammarens intresse att veta hur det går till när journalister nonchalerar uppgörelser om att man skall få se artiklarna, men så går det alltså till när en tidning har ett alldeles uppenbart syfte. Och det syftet var så tydligt, som jag också har klargjort i mitt uttalande. Syftet var att få fram en tendentiös artikel, som passade de intressen som moderaterna uppenbarligen har. Och med utgångspunkt i den artikeln har sedermera Carl Bildt valt att framställa en interpellation. Carl Bildt diskuterar alltså i sak inte innehållet i interpellationssvaret, vilket är så mycket mera intressant, eftersom det klargör regeringens inställning. Det viktiga för honom är att tro att en tidningsartikel — vem som nu än har skrivit den, med kontakter i och kanaler in till det moderata partiet — är mer intressant att utgå ifrån än vad regeringen själv säger. Men det är sakfrågan som är det viktigaste. Det är anledningen till att jag har frågat, om det intryck är riktigt som man får när man läser Carl Bildts artikel i Moderata ungdomsförbundets bok, dvs. intrycket att moderaterna i sak är totalt ointresserade av zonfrågan. Kan vi inte få svar på den frågan: Vill moderaterna ha en kärnvapenfri zon i Norden? Är ni intresserade av det? Varför kan vi aldrig få höra ett enda positivt skäl för det? Varför får vi alltid veta vad som är negativt? Och varför väljer ni att tolka utrikesutskottets betänkande efter era egna syften och inte efter vad utrikesutskottet har sagt? När det gäller tågordningen har regeringen klargjort vad man måste göra. Det är självklart att vi i detta land måste diskutera en kärnvapenfri zon, och sedan är det regeringens sak att ta kontakt med de nordiska länderna. Det är inte särskilt svårt att säga ifrån. Jag förstår inte riktigt vad Carl Bildt är ute efter. Han har själv skrivit i sin artikel, han har sedan polemiserat mot det och tar det som intäkt för att säga nej till en kärnvapenfri zon, nämligen att det inte är ett av supermakterna framförhandlat zonavtal som det är fråga om. Det kan det naturligtvis inte vara. Det är en fråga för de nordiska länderna att söka få fram en gemensam linje och därifrån diskutera hur man skall gå vidare och vilka initiativ som måste tas. Det är inte supermakterna som skall framförhandla en zon i Norden. Vi har aldrig diskuterat den förkrympta zonen. Vi har hört om den nu flera gånger, men den har inte diskuterats eller förts fram, och den finns inte med i 6 svaret från regeringen. Jag förstår alltså inte varför Carl Bildt väljer att ta upp den.

Herr talman! Just för att komma bort från den anklagelse som Maj Britt Theorin riktade mot mig — att jag uppehåller mig mer vid formalia än vid substansen — riktade jag till henne tre frågor beträffande vad hon hade sagt och inte sagt i intervjun. Försiktigtvis valde hon att undvika samtliga dessa tre frågor. Vi har fortfarande inte några klara besked om huruvida hon sagt det som faktiskt står i intervjun eller ej. De konkreta arrangemangen — hur det gick till när hon korrigerade eller inte korrigerade intervjun — finns det all anledning att återkomma till för dem som är närmast berörda av just detta. Maj Britt Theorin ställer den konkreta frågan: Är moderaterna intresserade av zonfrågan? Och hon gör det — lustigt nog — mot bakgrund av den artikel som jag skrev 1978 eller 1979 i Svenska Dagbladet. Varför tror Maj Britt Theorin att man ägnar betydande energi åt att sätta sig ner och analysera zonfrågan i alla dess detaljer, söka de problem den innehåller och söka finna de olika möjligheter som den inrymmer? Är det inte ett tecken på att man är intresserad av frågan? Det går faktiskt en viss skiljelinje i debatten mellan dem som debatterat frågan om en nordisk kärnvapenfri zon bara som ett slagord, för charmiga uttalanden på demonstrationer, fladdrande banderoller eller stolta löften i valrörelsen och dem som faktiskt försöker sätta sig ner och analysera vad som är en utomordentligt komplicerad och problemfylld men i vissa hänseenden kanske också löftesrik materia inför framtiden.

Frågan om supermakternas inblandning är självfallet problematisk. Maj Britt Theorin säger nu att vi skall klara av det hela utan supermakterna. Men såvitt jag vet finns det inga nordiska kärnvapen — inga danska, norska, finska eller svenska. Skall vi reducera kärnvapnen i Nordeuropa får vi i ett visst läge tala med amerikanerna och ryssarna om hur detta skall gå till. Det är en komplicerad och icke alldeles ofarlig process, och för den gäller det att vi förbereder oss intellektuellt och i andra hänseenden. Och detta vill jag inpränta i ambassadören med tanke på hennes nyvunna titel och ställning.
Herr talman! Man kan ha olika uppfattningar, Carl Bildt, om det folkliga engagemanget. En del föredrar att vara föraktfulla och tala om fladdrande banderoller och lösliga, charmiga uttalanden. Andra ser i det folkliga engagemanget ett starkt stöd för nedrustningsarbetet. Där har vi tyvärr en Nr 31 skiljaktig uppfattning. Jag säger ”tyvärr” eftersom jag tror att det är centralt Måndagen den —- om vi över huvud taget skall kunna nå några som helst framgångar i 22 november 1982 nedrustningsarbetet — att ha ett starkt folkligt stöd bakom sig. Då gäller det att inte föraktfullt peka ut det folkliga stödet som okunnigt och inte särskilt vettigt. Så enkelt är det inte, Carl Bildt, att det är Carl Bildt som har stått för den konkreta analysen och vi andra för de charmiga uttalandena. Vad Carl Bildt har gjort i boken Att försvara friheten — som kom ut förra hösten och där det fanns goda möjligheter att korrigera de uppgifter man då inte tyckte var värda att ta med — är att redovisa dels svårigheter, dels sakliga fakta som inte ärrelevanta. Det är en dålig analys, skulle jag vilja säga. I en analys skall man naturligtvis ta fram både de negativa och de positiva effekterna. Det finns inte en enda positiv effekt nämnd i Carl Bildts analys. Jag har inte sagt att en kärnvapenfri zon kan inrättas helt utan någon diskussion med supermakterna, som Carl Bildt nu valde att formulera det. Det står i utrikesutskottets uttalande att det krävs medverkan från kärnvapenmakterna, och det gör det sannolikt i någon form. Men det är inte - som Carl Bildt har sagt — supermakterna som skall framförhandla ett zonavtal. Jag kan förstå om man reagerar mot det. Det är nämligen inte alls vad vi har tänkt oss. Jag har svarat på Carl Bildts frågor. Tågordningen finns i svaret från regeringen, och den får vi också återkomma till i detalj när vi är färdiga beträffande hur förhandlingsarbetet skall gå till och vad som skall ske. Men helt självklart är att också Sovjetunionen på något sätt kommer att beröras. Det är ju bl.a. sovjetiska kärnvapen som en kärnvapenfri zon riktar sig mot. Det finns alltså inte så stor anledning att aggressivt hoppa på oss som driver frågan på annat sätt än vad moderaterna är beredda att göra. Eller rättare sagt: Jag tror att den centrala skiljelinjen gäller viljan eller inte viljan att arbeta för en kärnvapenfri zon. Om maninte har den viljan med sig i bagaget, då har man inte heller så mycket att sätta upp, och då är det skönare att gömma sig bakom alla svårigheter.

Herr talman! Ingrid Sundberg inledde dagens debatt med att hävda att det tidigare har rått en bred enighet mellan de svenska partierna om vilken utrikespolitisk linje vi bör föra och hur vi skall verka för nedrustning och fred i världen. Efter dagens debatt och efter att ha upplevt valrörelsen tvingas man konstatera att den breda enigheten inte längre finns. Ingrid Sundberg konstaterade också att vargen alltid är redo att ta över herdens roll. Och tyvärr är det uppenbarligen så att vargen i den svenska riksdagen är moderaterna, som förhoppningsvis står i motsatsställning till de övriga fyra politiska partierna. Man kan ha olika uppfattning om bakgrunden till upprustningen, inte minst på kärnvapenområdet men också vad gäller konventionella styrkor och 21 de nya BC-stridsmedlen. Men innan moderaterna nu gick ut har det svenska fredsarbetet inte präglats av några avgörande motsättningar i sin praktiska utformning. Vi har varit överens om att 1980-talet kanske kan vara det farligaste årtiondet i mänsklighetens historia, särskilt mot bakgrund av att Reaganadministrationen dragit i gång ett gigantiskt rustningsprogram, vilket innebär att USA kommer att ha den största militära budgeten någonsin, t.o.m. större än under krigsåren.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 Få bestrider detta — utom möjligen moderaterna i den svenska riksdagen. Vpk har under årens lopp lagt fram ett antal förslag som vi menar att Sverige bör ta upp. Vi föreslog senast en frysning av militärutgifterna, ett förbud mot utplacering av nya kärnvapen, ett provstoppsavtal, internationella regler för vapenexport, förbud mot kemiska stridsvapen och neutronbomber. Vi menade också att FN borde få i uppdrag att utreda och lägga fram olika nedrustningsförslag. Likaså borde en särskild europeisk FN-session om nedrustningsfrågorna arrangeras. Att döma av utrikesminister Bodströms interpellationssvar är han i stort sett överens med oss om dessa förslag. Utrikesministern framhåller att som ett första steg mot nedskärningar bör ett stopp ske för vidare utveckling, produktion och lagring av kärnvapen. Detta kan inte uppfattas som annat än ett stöd till den omfattande s.k. frysningsrörelse som under de senaste åren har vuxit fram i USA och i Europa. Likaså måste det uppfattas som ett stöd för den fredsrörelse i Europa som kräver ett stopp för utplacering av de nya Pershing II och kryssningsmissilerna. Vidare stöder Bodström tanken på en europeisk nedrustningskonferens. Till de andra frågorna, t.ex. frågan om vapenexporten, lär vi få återkomma. Vpk har här en annan uppfattning än regeringen, och Oswald Söderqvist har nyligen ställt en fråga till utrikesministern om vapenexporten till Indonesien — vapen som används för att massakrera befolkningen på Östtimor. Likaså skiljer sig vår uppfattning från regeringens när det gäller nödvändigheten av svensk nedrustning, och jag tänker då särskilt på JAS-planet. Också i andra frågor finns vissa meningsskiljaktigheter. Vi skall t.ex. snart i kammaren diskutera IDB. En fråga som utrikesministern inte tar upp i sitt svar är frågan om den alliansfria rörelsen. Det borde vara naturligt för ett land som vårt att tillhöra den rörelsen. Motståndarna till förslaget, främst borgarna, säger att vi skall stå fria och obundna av några allianser. Men inom den alliansfria rörelsen behåller varje land sin självständighet, vilket man inte gör som medlem i IDB. Därmed skulle vi kunna stödja tredje världens länder och bättre bidra till en nord-syd-dialog och stödja de krafter som vill bryta stormakternas dominans över världspolitiken. Trots dessa invändningar finns det i dag ett parti i den svenska riksdagen som klart urskiljer sig från en oberoende alliansfri politik, och det är Nr 31 moderaterna. På senare tid har också från folkpartihåll hörts vissa tongångar Måndagen den som kan tänkas stödja moderaterna i deras strävan att sabotera den svenska 22 november 1982 säkerhetspolitiken. Högerkrafterna försöker utnyttja utrikespolitiska händelser för egna politiska syften. Jag skulle kunna räkna upp många exempel på detta. När arbetarrörelsen fördömer övergrepp varhelst de sker —-i Polen, Turkiet, Afghanistan eller Centralamerika — lierar sig moderaterna helt med Reagans och NATO-generalernas världssyn. De har valt att tiga om Turkiet och om Centralamerika men drar med förkärlek upp länder där man trots stora svårigheter söker kämpa för nationellt oberoende och för ickebindningar till ettdera stormaktsblocket. Och detta gör moderaterna enbart för att dessa länder har en socialistisk eller progressiv regim. Jag tänker på Nicaragua, Vietnam och Cuba, för att ta några exempel. Denna moderaternas ensidighet har visat sig också i diskussionen om zonfrågan. I den debatt som jag hade förra veckan med utrikesminister Bodström välkomnade jag regeringsförklaringen och utrikesministerns bedömning av dess vikt. Jag välkomnade också de initiativ som den svenska regeringen redan har tagit trots de danska och norska regeringarnas motstånd. Jag delar också den uppfattning som utrikesministern i dag ger uttryck för i sitt svar, nämligen önskvärdheten av att Östersjön skall bli kärnvapenfri. Inte minst ubåtsincidenterna har, som påpekats, visat nödvändigheten härav. Men, som också sägs i svaret, det är ur folkrättslig synpunkt svårt att se att Östersjön skall ingå i själva zonen. I likhet med Maj Britt Theorin vill jag uppmana Carl Bildt att bättre läsa på läxan, att bättre gå igenom inte bara de debatter som har förts tidigare utan även utrikesutskottets betänkande i våras. Där står det uttryckligen att Östersjön helst skall vara kärnvapenfri, och det är vi alla överens om, men det står ingenting om att Östersjön skall ingå i zonen. Då skulle inte bara de nordiska länderna utan också Västtyskland, England, Frankrike, Polen osv. direkt beröras. Östersjön eller delar av den är fritt hav och kan från folkrättslig synpunkt inte behandlas på samma sätt som nationella territorier. Detta är också, det vill jag betona, vad den samlade fredsrörelsen alltifrån den kristna fredsrörelsen, kväkarna, kvinnor för fred, svenska fredsoch skiljedomstolen, fredskommittén m.fl. gett uttryck för. Ingrid Sundberg hånade fredsrörelsen. Hon sade att den tycks ha glömt bort ett ord, ordet frihet, när den kämpar för freden och för Norden som en kärnvapenfri zon. Carl Bildt talade föraktfullt om fladdrande banderoller. Därmed dömer moderaterna ut inte bara fredsrörelsen utan också större delen av Fackföreningssverige, större delen av Folkrörelsesverige och också flera av de politiska ungdomsförbunden. Den 12 december skall vi ha en fredsdemonstration, och några av parollerna är då ”Norden kärnvapenfri zon”, ”Stoppa neutronbomben”, ”Nej till kärnvapen i öst och väst” och ”Stoppa Europarobotarna”. Dessa paroller har tidigare inte bara fredsrörelserna utan också FPU, SUF, fackföreningar och folkrörelseorganisationer ställt sig bakom. Jag vill därför 29 fråga: Tror verkligen moderaterna att dessa organisationer inte har satt sig in i dessa frågor? Tror verkligen moderaterna att de inte kämpar för frihet — frihet från förtryck, frihet från krig? Nej, för moderaterna är som sagt utrikespolitiken ensidigt uppknuten kring högerkrafterna i Norge och Danmark, den är ensidigt uppknuten till den ena stormakten, nämligen USA. Det är den inte för vpk. De använder zonfrågan — det var Maj Britt Theorin inne på — som slagträ i egna syften. Jag ifrågasätter om de verkligen är intresserade av att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Jag tycker att moderaterna i dagens debatt gör sig skyldiga till politiskt hyckleri. Det gjorde de också när det gällde att ställa upp för freden den 11 september under valrörelsen. Till sist, herr talman! Jag ställde i förra veckan några frågor till utrikesministern om hur man skall gå vidare. Han hann då besvara en av dem. Han gav beskedet att en fempartikommission inte behövs, eftersom utrikesutskottet skall behandla zonfrågan. Jag vill avsluta med att återkomma till de bägge andra frågorna som jag då tog upp, nämligen den om en samnordisk parlamentarisk kommission och frågan om en nordisk konferens. Jag undrar också om Jens Eversens avtalstext har varit föremål för diskussion under utrikesministerns resor i Norden.

Herr talman! Det är bra att vi i dag får en debatt om nedrustningsarbetet med tonvikten lagd på frågan om en kärnvapenfri zon i Norden, vilken jag skall inskränka mig till att uppehålla mig vid. Detta är den första nedrustningsdebatten sedan nedrustningsdelegationens ordförande Inga Thorsson lämnade delegationen. Jag vill som ledamot i nedrustningsdelegationen till kammarens protokoll i dag få framfört ett varmt tack till Inga Thorsson för hennes utomordentliga insatser i nedrustningsarbetet. Om man studerar de krävande uppgifter Inga Thorsson fick ansvar för i nedrustningsarbetet, framstår det klart att ingen svensk nedrustare har haft så ansvarsfulla uppdrag i FN-arbetet. Hon var ordförande vid NPT:s granskningskonferens i Geneve 1975, ordförande i ad hoc-kommittén för att stärka FN:s roll i nedrustningssammanhang 1976 och ordförande i FN-gruppen för nedrustning och utveckling, som 1981 lade fram den s.k. Thorssonrapporten. Sverige har mycket att tacka Inga Thorsson för. Därför är det märkligt att utrikesministern i dag inte nämner ett ord om hennes insatser. Märkligt är det också att inte heller den nya ordföranden i nedrustningsdelegationen Maj Britt Theorin gör det. Också i sitt första tal i FN underlät hon att nämna Inga Thorssons namn och roll, men hänvisade däremot till tidigare svensk ordförande. Herr talman! Utrikesministerns svar är ett omfattande dokument på elva maskinskrivna sidor. Det är på flera sätt ett olustigt dokument. Ytterst visar det på och bestyrker den toppstyrning som är socialdemokratins nya ansikte — jag har i alla fall inte upplevt det så tidigare. Socialdemokraterna är sig själva nog. Men det är faktiskt så, utrikesminis tern, att vi fortfarande har en riksdag, även om regeringen vill bortse från Nr 31 sådana petitesser. Måndagen den På elva sidor talas det om regeringen. Riksdagen finns med på en rad: 22 november 1982 ”Regeringen vägleds då av vad som nu anförts och av utrikesutskottets betänkande 1981/82:23.” I fråga om kärnvapendoktrinerna har riksdagen inte gjort några direkta ställningstaganden. På den punkten är det naturligt att regeringen redovisar sin uppfattning utan hänvisning till riksdagen. Men när det gäller frågan om en kärnvapenfri zon i Norden har riksdagen gjort klara uttalanden och ställningstaganden. Icke i något fall hänvisar utrikesministern till dem. Det är utomordentligt anmärkningsvärt. Regeringen är skyldig att hålla sig till vad riksdagen har sagt. I svaret står: ”Den i regeringsförklaringen tillkännagivna avsikten att verka för en kärnvapenfri zon i Norden är ett exempel på regeringens politik att främja ökad avspänning och säkerhet.” Det är naturligtvis lika mycket ett exempel på riksdagens vilja, men som sagt förekommer det inga hänvisningar alls till riksdagens beslut och ställningstaganden. Svaret är, som jag ser det, mycket oklart när det gäller den kärnvapenfria zonen. Det är motsägelsefullt och undanglidande. Svaret bekräftar den förvirring som det tidigare vid olika tillfällen givits uttryck för från socialdemokratiskt håll. På samma sida förs två olika uppfattningar fram. Det står först att det är av största vikt att kärnvapenstaterna drar tillbaka de kärnvapen kring zonen som är avsedda för att i första hand användas mot zonstaterna. Men litet längre ner på samma sida står det att det borde vara möjligt att få till stånd en avveckling av dessa kärnvapen. Uppenbarligen har kockarna varit för många när man har åstadkommit detta dokument. Så långt jag har kunnat följa svängarna — de är så många att jag naturligtvis kan ha missat någon — har nedrustningsdelegationens nya ordförande Maj Britt Theorin ifrågasatt, som också kommit fram här tidigare, om hela Östersjön skulle ingå i en kärnvapenfri zon. Hon har därefter korrigerats av kabinettssekreteraren, som sagt att den svenska inställningen inte har förändrats. Men sedan dess har vår utrikesminister varit i Helsingfors, och därefter hopar sig frågetecknen återigen. I Neue Zärcher Zeitung, den ansedda schweiziska tidningen, har dennas Skandinavienkorrespondent Andreas Doepfner skrivit om utrikesministerns besök i Helsingfors. Artikeln finns också att läsa i nr 45 av tidningen Tempus. Där står bl.a. följande: ”Saken kompliceras av att utrikesminister Bodström vid sitt besök i Helsingfors föreföll vara enig med sin finske kollega Stenbäck om att inte alla delar av Östersjön avgjort måste ingå i en zon. —-—-- Bodströms knapphändiga uttalande betecknas nu av utrikesdepartementet i Stockholm som en utgångspunkt för vidare samtal i de nordiska huvudstäderna och med stormakterna. Uttalandet lyder: ”Vi anser inte att Östersjön absolut måste ingå. Vi anser det dock önskvärt, att strandstaterna — även om de inte har juridisk rätt till detta — lägger stor politisk press på andra stater för att 3 respektera vår önskan att inte framföra kärnvapenbestyckade fartyg i Östersjön.” ” I dag säger regeringen att det är önskvärt att Östersjön blir kärnvapenfri. Ordet ”önskvärt” är naturligtvis ett understatement. Som jag ser det är detta en förutsättning för att vi skall få till stånd en kärnvapenfri zon. Jag undrar vad socialdemokraterna egentligen menar. Är man på väg att slingra sig bort från de beslut som riksdagen har fattat? Jag skulle råda regeringen att inte göra det. Det finns en stark fredsopinion i vårt land — den nämns inte med ett ord i svaret — och denna fredsopinion har länge och entydigt krävt en kärnvapenfri zon. Både tidigare regeringar och riksdagen har varit eniga om att Östersjön skall vara kärnvapenfri. I sitt betänkande 1981/82:23 skriver utrikesutskottet följande: ”Utskottet finner vidare att för förhandlingar om en kärnvapenfri zon krävs medverkan av kärnvapenmakterna, enär det ju är inskränkningar i deras möjligheter att använda kärnvapen som skall uppnås. Från svensk sida har också hävdats att medeldistansrobotar och taktiska kärnvapen, som är avsedda för mål inom zonen, eller som är stationerade nära zonen och har så korta räckvidder att de främst är möjliga att sättas in mot mål inom zonen, bör dras bort som led i en överenskommelse. Denna uppfattning har för svensk del vidhållits obruten under en följd av år. Den delas av utskottet.” Den svenska ståndpunkten har således, som jag ser det, varit mycket klar och entydig. För det första skall Östersjön vara kärnvapenfri. För det andra skall i uttunningszonen vapen som är avsedda för mål inom zonen dras bort. För det tredje krävs det för förhandlingar om kärnvapenfri zon medverkan av kärnvapenmakterna. Det är märkligt att utrikesministern, trots att underlaget till hans svar omfattar elva sidor, inte har fått med ett enda ord om fredsrörelsen i Sverige och tydligen inte inser vilken dynamik det finns i fredsarbetet och hur enormt betydelsefull den verksamheten är för hela nedrustningsarbetet. I går avslutades t.ex. de svenska kyrkornas ekumeniska u-landsvecka. Samfunden går nu in i ett aktivt fredsarbete med namninsamling för fred och nedrustning och har inbjudit till världskyrkokonferens nästa år i Uppsala, där kravet måste ställas att kyrkorna fördömer kärnvapen på samma sätt som ett hundratal katolska biskopar i USA nyligen har gjort. Detta att folk, kyrkor och organisationer protesterar mot kärnvapen och kapprustning är enligt min mening bland det mest hoppfulla i dagens nedrustningsarbete och får inte undervärderas. Jag har, sedan jag ingående studerat det föreliggande dokumentet, frågat mig varför det är en sådan virrighet när socialdemokraterna och regeringen går ut och gör olika uttalanden. Är det oskicklighet? Eller är det rent av — jag påstår inte att det är det, utan jag frågar — en politisk tveksamhet till en kärnvapenfri zon i Norden? Eller är det en politisk tveksamhet till hur en sådan zon skall se ut? Mitt intryck av allt det undanglidande och förvirrade i regeringens politik och utsagor kring frågan om en kärnvapenfri zon i Norden gör att jag känner osäkerhet om den nya regeringens avsikter och intentioner. Denna osäkerhet Nr 31 delas av utländska bedömare. Så skriver t.ex. Andreas Doepfer i Neue Måndagen den Zärcher Zeitung, om jag återigen får hänvisa till honom: 22 november 1982 När det gäller frågans vidare behandling står Sverige — med stöd av skandinaviska socialister — ganska ensamt. Och inte heller här vill man Om Sveriges age sannolikt äta soppan lika varm som den anrättas. rande i det inter Detta är visserligen bara vad en utländsk bedömare anfört, men jag menar nationella nedrust att det är klart och entydigt att regeringens agerande har skadat Sverige ningsarbetet oerhört. Genom att gå ut med olika budskap och utsagor har man också försatt oss i en sämre förhandlingsposition än vi annars hade behövt ha.

Herr talman! Tanken med en kärnvapenfri zon i Norden är att skapa garantier för att länder som har kärnvapen inte kommer att använda dessa kärnvapen mot det nordiska området. En förutsättning för detta är i sin tur att de nordiska länderna inte själva har kärnvapen, inte avser att skaffa sig sådana och inte heller tillåter andra att stationera kärnvapen på sitt territorium. De garantier som krävs måste kombineras med konkreta handlingar från kärnvapenmakternas sida för att trovärdighet skall skapas kring dessa garantier. Det är i det sammanhanget som tanken på en s.k. uttunningszon kommer in i bilden. Med uttunningszon menas ett område utanför den egentliga zonen, inom vilket vissa krav på nedrustningsåtgärder måste ställas. Det är t.ex. inte rimligt att det inom detta område, till vilket självfallet Östersjön måste höra, får finnas kärnvapen som är riktade mot de nordiska länderna. Med de här villkoren ger det sig också självt att det i första hand kommer an på de båda försvarspakterna NATO och Warszawapakten att skapa förutsättningar för en kärnvapenfri zon i Norden. Norden är ju redan kärnvapenfritt. Warszawapakten måste göra viktiga nedrustningsåtaganden. NATO måste avstå från den s.k. kärnvapenoptionen för de nordiska NATO-länderna. Östersjön måste bli en del av det kärnvapenavrustade området. Båda försvarspakterna måste ge garantier för att inte använda sina kärnvapen mot Norden. Såvitt jag förstår delar Maj Britt Theorin, numera den svenska regeringens nedrustningsexpert, inte de här utgångspunkterna för arbetet för en kärnvapenfri zon. Hennes idé är att upprättandet av en nordisk kärnvapenfri zon är en i det närmaste helt intern nordisk affär. I hennes turordning kommer först en deklaration från de nordiska länderna om att en kärnvapenfri zon skapats, sedan får man hoppas att kärnvapenstaterna är beredda att respektera vår önskan att inte bli angripna med kärnvapen. Vi kan inte begära några garantier i förväg, säger hon i Svenska Dagbladet. Det tillrättaläggande som Maj Britt Theorin läste upp för kammaren och som jag också har läst tidigare lägger ingenting till rätta. Snarare förvärrar 33 3 Riksdagens protokoll 1982/83:31-32 det situationen. Tillrättaläggandet antyder ju att man inom regeringen överväger att lägga om förhandlingarna kring frågan om en kärnvapenfri zon i den riktning som Maj Britt Theorin talat för. I ett fritt land har man rätt att ha vilken åsikt som helst. Men är man regeringens talesman, krävs det att det man säger stämmer med vad regeringen tycker, inte minst i utrikespolitiska frågor. En annan sak är också viktig i utrikespolitiken: Det får inte råda oklarhet om vad som menas med det som regeringens talesmän säger. Jag skall inte i den här debatten gå in på den s.k. Bodströmdoktrinen. Utrikesministern har själv sagt att kravet på en doktrin är att den skall vara genomarbetad och genomtänkt. Själv har han, med hans egna ord, bara gjort spridda uttalanden. För egen del tycker jag att kraven på alla uttalanden som utrikesministern gör måste vara att de är genomarbetade och genomtänkta. Utrikespolitiken lämpar sig inte särskilt väl för tankespåning. Mina frågor är därför: Talar regeringens nedrustningsexpert Maj Britt Theorin för regeringens uppfattning eller bara för sin egen, när hon uttalar sig om denna del av nedrustningsfrågan? Talar hon för regeringens uppfattning, när hon säger att frågan om huruvida Östersjön skall ingå i den här zonen eller inte är en rent folkrättslig affär? Talar hon på regeringens vägnar, när hon menar att etablerandet av en kärnvapenfri zon i Norden inte kräver garantier i förväg från de båda försvarspakternas sida? Inte minst med hänsyn till våra nordiska grannar är det viktigt att svaren blir entydiga. Det är ju rimligt att man i de nordiska länderna vet vad som är den svenska regeringens avsikter med de samtal som förs om en nordisk kärnvapenfri zon. Den förvirring som den nya regeringen skapar på det ena området efter det andra inom utrikespolitiken börjar bli ett problem.

Herr talman! Ingrid Sundberg betonade vikten av enighet i utrikespolitiken. Jag skulle tycka att det vore beklagligt om hennes inlägg nyss skall tolkas som ett uppbrott från denna linje. Vad regeringen gör är att fullfölja strävandena på de vägar till avspänning som riksdagen hittills anvisat. Det som är nytt är möjligen att man när man beträder dessa vägar gör det med ett betraktelsesätt som kanske inte är fru Sundbergs.

Fru Sundberg och herr Bildt ser kärnvapnens möjliga existens i Norden som en för oss trygghetsskapande faktor. Av de två interpellanterna är herr Bildt den som är mest krigisk. Han talar om att även det svenska försvaret är avskräckande. Jag tycker att man helt har förlorat sinnet för proportioner om man talar om det svenska försvaret som avskräckande för en omgivning, jämfört med det kärnvapenhot som vilar över världen. Bara den grundlag som denna riksdag fastställt, med förbud mot användning av svenska trupper utom riket annat än för landets försvar, borde vara det första som dämpade Nr 31 känslan av skräck hos dem som ser på den svenska utrikesoch försvarspo Måndagen den litiken. 22 november 1982 Den uppfattning som regeringen har är att kärnvapnen inte är jämförbara med konventionella vapen. De är inte bara en typ av större granater som Om Sveriges ageorsakar något större skador men kan vara lämpliga som medel i ett krig. De rande i det intertvå supermakterna förfogar nu över mer än 15 000 strategiska kärnladdningnationella nedrustar. Därmed kan de förstöra de stora befolkningscentra på varandras ningsarbetet kontinenter. Men de har också 60 000 kärnstridsspetsar, och man kan väl utgå från att nästan var och en av dessa laddningar är starkare än den som föll över Hiroshima. För herr Bildt och fru Sundberg är kärnvapnen bara vapen bland alla andra vapen —låt vara starkare sådana — men regeringen ser inte saken på det sättet. De är principiellt annorlunda. Man vinner inte en seger med kärnvapen. Även om man nästan utplånat motståndaren, har denne förmodligen innan han utplånades tillfogat en själv så ohyggliga lidanden att varken den aktuella befolkningen eller den som möjligen skulle följa efter denna har någon stor glädje av en seger. Det är i det avseendet vår syn på säkerhetspolitiken skiljer sig — avskräckningens filosofi och den gemensamma säkerhetens. Den beskyllning som fru Sundberg riktar mot mig, att jag genom det interpellationssvar som jag här avgivit skulle ha gynnat endast den ena sidan, har ingen grund i detta interpellationssvar. Det har där poängterats att båda parterna måste rusta ned. Vidare har det poängterats att om exempelvis NATO skulle gå med på att i Norge och Danmark aldrig använda eller stationera kärnvapen, fordrar detta eftergifter också från den andra sidan. När detta står i ett svar utdelat 48 timmar i förväg, förstår jag inte varför man skall tala om att den ena sidan gynnats. Det finns ingenting sagt i detta svar om att det bara är de amerikanska robotarna och kärnvapnen i Europa som jag vänder mig mot. Det är självklart att den fasa som vi känner för dessa vapen är densamma som den vi känner för upprustningen på Warszawapaktens sida. När det gäller de beskyllningar som har riktats här i debatten, om att jag farit fram med osanning eller att jag eller Maj Britt Theorin är lögnare, och när det gäller andra moment som ingått i talekonsten, vill jag avstå från att närmare gå in på bemötanden härvidlag. Jag hänvisar bara till det avgivna svaret och vad som där kan läsas. Vad sedan gäller några enskilda punkter i samband med de frågor som har ställts har vi först frågan om säkerhetsgarantier. Självfallet avvisar vi tanken pås.k. positiva säkerhetsgarantier från kärnvapenmakterna. Vi skall inte gå i allians med någon av dessa. Vi behöver inte deras hjälp. När det sedan gäller frågan om s.k. negativa säkerhetsgarantier, dvs. att kärnvapenmakterna gör utfästelser som innebär att de inte skulle hota eller använda kärnvapen mot zonstaterna, förhåller det sig annorlunda. Vi vill ha förbättringar i fråga om de åtaganden som kärnvapenstaterna har gjort, att inte använda kärnvapen mot icke-kärnvapenstater. Målsättningen är att samtliga kärnvapenstater skall göra likalydande åtaganden. Det kan ske genom deklarationer av var och en för sig eller i en konvention mellan 35 kärnvapenstaterna. I detta ligger inte att vi genom sådana konventioner om negativa säkerhetsgarantier skulle ha givit kärnvapenstaterna något som helst inflytande över vår säkerhetspolitik. Frågan om Östersjön har blivit livligt debatterad. Det har klargjorts från regeringen att Östersjön är ett fritt hav. Det är en uppfattning som inte bestrids av någon. Det är Sveriges uppfattning, det är Danmarks uppfattning. Det finns frihet att passera genom Öresund och de danska sunden till Östersjön. Vi kan inte hindra detta, men vi kan uttala en politisk önskan till olika makter att respektera Östersjön som kärnvapenfri. Vi kan kanske kontrollera infart och på det sättet få en kontroll över att utfästelsen hålls. Men om det är på det sättet, att man säger att Östersjön till varje pris skall ingå som en del i zonen, på samma sätt som de fasta territorierna gör i Östersjöstaterna, kan en kärnvapenfri zon i Norden inte åstadkommas. Det är klart att det finns åtskilliga problem som behöver diskuteras. Det har inte förnekats av regeringen. Vi skall ge oss i kast med den diskussionen. De problemen är stora, det skall också medges, men vinsten är också så oerhört stor att det är värt att ge sig i kast med dessa problem, även om de är betydande. Därför kommer regeringen att fortsätta sitt arbete, vilket sker i fullt samförstånd med våra övriga nordiska grannländer. Vi kommer att fortsätta ett utredningsarbete av de problem som berörts häri kammaren och av andra problem också. De resultat vi når kommer vi att lägga fram för offentligheten, för vi vill ha en spridd diskussion om detta ute bland allmänheten. Därmed kommer jag också in på frågan: Hur ser man på detta i Norden? Vi har ett beslut av riksdagen att regeringen skall hålla kontakt med de övriga nordiska länderna. Det kravet uppfyller regeringen. Jag har tagit upp frågeställningen i diskussioner både i Finland och i Norge. Det har inte funnits någon ovilja i dessa länders utrikesledningar att med Sverige diskutera dessa problem. Den svenska synen läggs fram, och vi lyssnar till den finska och den norska. Vi tvingar inte på någon vår uppfattning, men det finns heller inte, om någon tror det, i våra grannländer en önskan att diskussionen i Sverige skall upphöra, eller att man skall slippa höra talas om den och diskutera med oss. Vad sedan gäller frågan om vilken opinion som finns för detta får jag hänvisa till bl.a. den konferens som hölls i Sandefjord, där de nordiska socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna debatterade frågan om en kärnvapenfri zon i Norden och uttalade sig för en sådan. Därmed hinner jag bara avslutningsvis till fru Jonäng säga att jag inte har avtackat fru Thorsson vid detta sammanträde i riksdagen beroende på att hon inte har avslutat sitt arbete. Senast i förra veckan diskuterade jag hur hon skall kunna företräda regeringen i vissa avseenden i fortsättningen. Jag tror inte att hon skulle finna det särskilt angeläget att jag betraktade hennes insatser för regeringen som avslutade. Att jag inte hänvisade till riksdagen berodde på det självfallna att regeringen avser att uppfylla riksdagens krav. Att jag inte hänvisade till fredsopinionen berodde på det självfallna att frågeställarna har velat veta vad

rande i det inter Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för de ytterligare nationella nedrustkommentarer som här har lämnats. ningsarbetet Det har blivit så att debatten i dag till stor del har rört sig om frågan om en kärnvapenfri zon. Att åstadkomma en sådan är ett arbete på lång sikt, vilket har framförts av alla som har talat här i dag, och Carl Bildt har redogjort för våra synpunkter på den frågan. Bakgrunden till min interpellation är emellertid det mera näraliggande nedrustningsarbetet såsom det genom Sveriges utrikespolitik avspeglas i FN, CD och andra organ där nedrustningsfrågorna är aktuella. Det är de organen som är av intresse just nu, och världen väntar med spänning på förändringar i svensk nedrustningspolitik. Jag har påstått att interpellationssvaret visar att man gör ett avsteg från den nedrustningspolitik som har förts hittills, och jag står fast vid detta. Då utrikesministern var inne på frågan om en kärnvapenfri zon sade han, att eventuella åtaganden från västmakterna med löften om att stationering av kärnvapen i krigstid i de nordiska NATO-länderna icke skall ske givetvis måste kompenseras med åtaganden också från östmakternas sida. Men det gällde inte bara detta. Det kanske mest näraliggande exemplet är situationen på den europeiska kontinenten i dag när det gäller utplaceringen av NATO-ländernas Pershing II och kryssningsmissiler. Som jag ser det tar här en svensk utrikesminister för första gången klart avstånd från de uppfattningar som hittills har varit gällande. Vi har tidigare ställt kravet att den totala militära balansen skall beaktas när man tar ställning till krav på nedrustning av kärnvapen i Europa. Låt mig också säga en sak: Vi från moderat sida är precis lika skräckslagna som andra inför de följder som en kärnvapenkatastrof skulle kunna få för världen. Vi vill med samma intensitet arbeta för att till varje pris avvärja ett kärnvapenkrig. Men vad vi här diskuterar är Sveriges officiella inställning till rustningsoch styrkeförhållandena ute i Europa. Då säger utrikesministern att kärnvapen icke är jämförbara med konventionella vapen. Självfallet är de inte det, framför allt inte när det gäller deras verkan. Men det som tidigare har gällt vid en bedömning av styrkeförhållandena mellan västmakterna och östmakterna på den europeiska kontinenten är att man från svensk sida alltid har gjort en total bedömning av styrkan i väst resp. öst. I svaret sägs nu att västmakterna själva gör den bedömningen, att de när det gäller konventionella vapen är underlägsna östmakterna. Jag ställde en konkret fråga om utrikesministerns uppfattning här, och den har jag inte fått svar på. I de undersökningar som är gjorda och som torde vara internationellt godkända sägs att det i dag skulle behövas 96 divisioner och 9 000 flygplan i Västeuropa för att man utan kärnvapen skulle kunna stå emot Warszawapaktens då stridskrafter. Det skulle i sin tur innebära att Västeuropa blev ett gigantiskt härläger. Självfallet eftersträvar vi inte någonting sådant. Rent teoretiskt kan man säga att om balans — och balans har varit någonting mycket viktigt i samband med svenska ställningstaganden — skall råda mellan öst och väst, då har man två vägar att gå. Dels kan man begära att öststaterna nedrustar sina konventionella vapen, dels kan man säga att en nedrustning i väst av kärnvapen bör kompenseras med en upprustning av konventionella vapen. Vi delar utrikesministerns uppfattning att det senare alternativet skulle innebära att vi tillstyrkte någon form av upprustning, och det är icke förenligt med svensk nedrustningspolitik. Återstår alltså krav på nedrustning av konventionella vapen på östsidan. Förhandlingar om detta pågår bl.a. i MBFR, där Sveriges inflytande hittills har varit mycket litet eller praktiskt taget obefintligt, men vi följer vad som där sker. Om utrikesministern har den här inställningen till kärnvapnen i Europa borde denna självfallet kunna följas upp med förslag på hur vi skulle kunna öka våra insatser och våra möjligheter att påverka förhandlingarna när det gäller nedrustning av konventionella vapen i Europa. Men det nya i utrikesministerns ställningstagande är just att han inte längre vill göra den totala bedömningen av kombinationen mellan kärnvapen och konventionella vapen i Europa. Därvid menar jag att utrikesministerns svar utgör ett klart avsteg från det som tidigare har gällt. Det fick jag besked om, och jag konstaterade detta faktum. Det kommer med all säkerhet också att påverka vår röstningsbild i olika internationella sammanhang. Samtidigt utgör detta naturligtvis ett led i utrikesministerns avståndstagande från den s.k. avskräckningsfilosofin. När det gäller negativa säkerhetsgarantier säger utrikesministern: Vi kan godta att var och en för sig ger en garanti. Herr Bodström! Vi har i Sverige kontinuerligt sagt att vi kan godta detta, men enbart om det registrerasit.ex. FN:s säkerhetsråd.

Herr talman! I sitt anförande efter den ganska långa debatt vi har haft i den här frågan återkom utrikesministern till vissa synpunkter han hade anfört tidigare, men han anförde också några nya. Till de nya saker han hade att anföra i sitt senare inlägg hör resonemanget om den stora skillnaden mellan kärnvapen och andra vapen, och att det var där den avgörande gränslinjen mellan moderaterna å ena sidan och socialdemokraterna å den andra skulle gå. Jag vet inte riktigt vad han egentligen byggde detta på, för vi har inte fört någon diskussion i detta ämne. Låt mig säga detta: Jag tror att regeringen riskerar att göra ett misstag om man formar en politik i dessa säkerhetsfrågor med utgångspunkt enbart i kärnvapnen. Det kan leda till att man skapar sig en politik som kanske i och för sig reducerar kärnvapnens roll, men som ökar krigsriskerna när det gäller de konventionella urladdningarna i Europa, och detta i ett läge där jag tror att det är nästan alldeles utsiktslöst att föreställa sig att vi kan få en Nr 31 konventionell konflikt utan att denna i sin tur resulterar i en kärnvapen Måndagen den konflikt. Jag menar alltså att man i nedrustningsoch säkerhetsarbetet hela 22 november 1982 tiden måste inrikta sig på krigsrisken i dess helhet. Ett krig i Europa innebär en risk för kärnvapenkrig oavsett om det startar med mausergevär, slagskepp eller kärnvapen. Därför får vi inte förlora perspektivet. Det som Ingrid Sundberg sade i detta hänseende måste vara centralt för alla våra strävanden. Uttalandena om avskräckningsdoktrinen blir alltmer märkliga. Utrikesministern svarade på min undran om vad det egentligen var för tanke som låg bakom formuleringen med att hänvisa till att den svenska grundlagen förbjuder användande av svensk trupp utomlands utom när det är i Förenta nationernas tjänst. Det utmärkande för avskräckningsdoktrinen är just att den är en utpräglad försvarsdoktrin. Avskräckning är bara användbar för försvar — man kan aldrig använda en avskräckningdoktrin för anfall. Avskräckningsdoktrinen är central för svensk säkerhetspolitik, därför att vi aldrig får utesluta — och det gör vi inte heller — att vi kommer i sådana lägen att det finns stater som överväger anfall mot oss på grund av politiska eller andra motsättningar. I det läget skall vi ha ett försvar som avskräcker de politiker och militärer i andra länder som planerar att överfalla oss. Detsamma gäller — i det fall som vi diskuterar — för västalliansen. Avskräckningsdoktrinen är inte moraliskt felaktig. Den är egentligen den enda säkra, moraliskt försvarbara grunden för en säkerhetspolitik. Det är inte den enda delen i en säkerhetspolitik, men det är en viktig del i säkerhetspolitiken. Jag begriper uppriktigt sagt inte vad hänvisningen till svensk trupp utomlands hade med det här att göra. Sedan till de ståndpunkter när det gäller icke-första-användning av kärnvapen och när det gäller förbud mot utplacering och förberedelse för utplacering av nya kärnvapen, bl.a. i Europa, som finns i interpellationssvaret. Det är — jag upprepar det — för det första nya svenska ståndpunkter. De har mig veterligt aldrig tidigare uttalats i denna precisa form. Det är för det andra ståndpunkter som mig veterligt aldrig tidigare officiellt har deklarerats av någon europeisk regering utanför de sovjetallierades krets. De är för det tredje ståndpunkter som inte har någon förankring i Palmekommissionens rapport, som utrikesministern och regeringen nu säger skall ligga till grund för hela det ställningstagandet. Får jag fråga utrikesministern om han tror att det finns något skäl till att Palmekommissionen i sin rapport inte har föreslagit dessa åtgärder, som nu görs till så centrala delar i den svenska uppfattningen? Det är de facto så att ett förverkligande av den första ståndpunkten, den om icke-första-användning, riktar sig exklusivt mot västalliansens försvarsdoktrin, icke mot östalliansens. Förverkligandet av principen att stoppa förberedelser för utplacering av nya kärnvapen riktar sig direkt och omedelbart mot NATO:s dubbelbeslut. Man kan, som utrikesministern, säga att det riktar sig mot alla robotar som finnsi Europa. Men faktum är ju att Sovjetunionen sedan 1977 genomfört sitt 39 rande i det internationella nedrustningsarbetet SS 20-program, som till dags dato resulterat i 324, tror jag att det är, startklara robotar och att det på NATO-sidan förekommer förberedelser för ett motsvarande program, men att man inom NATO hoppas att innan man skall börja utplacera sina robotar i december 1983, nå en förhandlingslösning om att begränsa detta. Det är fullständigt självklart — det visas också av all erfarenhet från internationellt förhandlingsarbete på nedrustningsområdet — att skulle man i dag få ett läge där NATO säger: Inga förberedelser för förbandsläggning, så finns det ingen anledning för de sovjetiska marskalkarna och generalerna att diskutera. Då kan den övning som bedrivs i Gendve — INF-förhandlingarna — hänföras till ungefär samma kategori som det övriga i Genéve. När det gäller fyrverkeriet av åsikter om Östersjön i övrigt vill jag påpeka att utrikesministern inte lämnade några svar. Låt mig bara kort ställa en enda fråga: Kan utrikesministern tänka sig en nordisk kärnvapenfri zon som inte som integrerad del har förpliktigande åtaganden från supermakternas sida när det gäller borttagande av kärnvapen ur Östersjön?

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Jag har förståelse för att utrikesminister Bodström i första hand måste svara på moderaternas underligheter, också om de tidigare kommit till uttryck framför allt i valrörelsen men också i riksdagsdebatten, och att han därför inte hade tid att svara på de frågor jag ställde. Dem ställde jag också förra veckan. Jag tycker att det är viktigt — det har också sagts tidigare i debatten — att man försöker konkretisera sig positivt och verkligen ta steg för en nedrustning. Det förslag vi från vpk:s sida framlagt om en samnordisk parlamentarisk kommission är, menar vi, ett sådant steg. För mig framstår inte bara moderaternas utan också Gunnel Jonängs och Ola Ullstens inlägg snarast som förvirrande, inte minst när det gäller zonfrågan. Där har moderaterna tidigare skilt sig från övriga partier. Jag vill erinra om den debatt vi förde i kammaren den 3 juni 1981. Där var de fyra övriga politiska partierna överens om Östersjön. Dåvarande utrikesministern Ullsten sade då klart ifrån att hela Östersjön icke kunde vara en del av en kärnvapenfri zon. Beträffande säkerhetsgarantier är det fullständigt självklart, att om vi verkligen skall få en kärnvapenfri zon i Norden, krävs det just säkerhetsgarantier från båda stormakternas sida. Men här föreligger det faktum att en av stormakterna har visat sig vara mer villig än den andra att lämna sådana garantier. Från Reaganadministrationens sida har man emellertid bestämt avvisat tanken.

Nr 31 Herr talman! Jag frågade utrikesministern varför man inom regeringen Måndagen den talar så olika språk och undrade om regeringen försöker dölja någonting med 722 november 1982 hjälp av dimridåerna. Jag upprepar frågan: Finns det en politisk tveksamhet när det gäller den kärnvapenfria zonen, t.ex. om hur den skall utformas, Om Sveriges ageeller har man olika uppfattningar inom socialdemokratin? rande i det inter Jag tycker att även utrikesministerns andra anförande skapar tveksamhet nationella nedrustoch osäkerhet. En förutsättning för en kärnvapenfri zon är, enligt min ningsarbetet mening, att Östersjön är fritt från kärnvapen. Det får inte vara en diffus önskan, utan det måste vara en förutsättning för en kärnvapenfri zon. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi får till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Den behövs för stabiliteten där. Tidigare har det också rått enighet i dessa frågor. Själva arbetet för en kärnvapenfri zon är ju i sig förtroendeskapande — vilket jag tror att också utrikesministern underströk i sitt anförande — och kan bidra till att minska spänningen. Därför är det viktigt att vi fortsätter att arbeta hårt och tålmodigt — och att vi också gör det i enighet.

Herr talman! Eva Hjelmström tycker att jag har dragit i väg från tidigare ståndpunkter i fråga om Östersjön. Låt mig säga att så ingalunda skett. Vad jag har sagt tidigare är att hela Östersjön naturligtvis inte kan ingå i vad vi menar med en kärnvapenfri zon. I denna zon kan bara ingå vad som är nordiskt område. Men Östersjön kan mycket väl ingå i vad vi menar med en uttunningszon, dvs. det område utanför den nordiska zonen, där vi måste ställa vissa krav på kärnvapenmakternas agerande. Det är ju den delen av frågan som vi nu diskuterar och det är där som Maj Britt Theorin med sina uttalanden har skapat oklarhet om en tidigare alldeles klar och entydig svensk hållning. Jag tycker att det är synd att så har skett. Det kan knappast gagna de diskussioner som den nuvarande regeringen skall föra med de andra nordiska regeringarna, om dessa inte riktigt är på det klara med vad som faktiskt är den svenska uppfattningen i denna fråga. Sådana oklarheter är, som jag sade förut, särskilt besvärande när det gäller utrikesoch säkerhetspolitik. Efter ett ganska kort inlägg ställde jag en fråga till utrikesministern. Den frågan löd helt enkelt: Är det som Maj Britt Theorin säger om hur förhandlingar om en kärnvapenfri zon skall gå till och om villkoren för en kärnvapenfri zon identiskt med regeringens uppfattning? I vad gäller Östersjön har vi fått svar, om än i form av någonting som rätt mycket liknar goddag-yxskaft. Det är klart att Östersjön är ett fritt hav. De länder vi diskuterar är också fria länder. Det ger inget vidare bidrag till debatten att påpeka detta. Men det som var intressant i det Maj Britt Theorin sade var ju vad hon hade att anföra om turordningen i de tänkta diskussionerna om en eventuell kärnvapenfri zon. Det skulle innebära att de nordiska länderna, sedan man hade blivit överens om att man utgjorde en kärnvapenfri zon, skulle gå ut och deklarera detta. Därefter skulle man i 4 något slags tilläggsprotokoll skriva in eventuella garantier ifrån kärnvapenmakterna. Hon sade också mycket klart att man i förväg inte kan begära några garantier ifrån kärnvapenmakterna. Då vill jag gärna fråga: Är detta regeringens uppfattning, och vad menar mani så fall egentligen med talet om en kärnvapenfri zon? Jag förstår inte att en sådan kan uppstå med mindre än att de garantier ifrån kärnvapenmakternas sida som det hela bygger på också ges och ges innan de nordiska länderna deklarerar vad som redan är ett faktum, att det här icke finns några kärnvapen. Nedrustningsfrågan är vår tids ödesfråga. Världen måste nedrusta— annars överlever vi inte. Ökade rustningar leder inte till större, trygghet för människorna och ökad säkerhet för nationerna. Fortsätter upprustningen ökar riskerna för att den slutliga katastrofen inte kan undvikas. Alla länder och regeringar har ett ansvar för att upprustningen stoppas. Det kan bara ske genom ömsesidiga åtaganden mellan blocken. Detta gäller också debatten om kärnvapenfri zon i Norden. Sverige tillhör ingen av allianserna, men tre av de övriga nordiska länderna är med i NATO. Om det är ett nordiskt initiativ vi talar om och om vi skall fortsätta att hävda att en kärnvapenfri zon i Norden kan skapas utan att paktmönstret ändras, säger det sig själv att de stora militärblockens medverkan inte kan ses som en andrahandsfråga. Att försöka att kringgå denna svårighet är inte att gagna fredens och den kärnvapenfria zonens sak. Det skulle kännas lugnande om utrikesministern ville instämma i den bedömningen.

Herr talman! Fru Sundberg återkommer till påståendet att jag inte berör frågan om de konventionella styrkorna. Jag vill därför upprepa att jag framhöll i mitt svar på interpellationen att möjligheterna till en väsentlig nedskärning av kärnvapen ökar om en sådan nedskärning kombineras med åtgärder för att skapa en ungefärlig balans mellan parternas konventionella styrkor. Därför bör de konventionella styrkorna minskas, t.ex. inom ramen för nedrustningsförhandlingarna i Wien eller en europeisk nedrustningskonferens. Jag förstår inte att man mot bakgrund av dessa klara uttalanden vill göra gällande att jag förbisett att det finns ett samband mellan kärnvapen och konventionella styrkor. Fru Hjelmström upprepar frågan från förra veckan om det inte vore lämpligt med en parlamentarisk kommission för att diskutera kärnvapenfrågan. På det vill jag svara att när alla riksdagspartier är representerade i utrikesutskottet är väl detta ett lämpligt forum för diskussioner. Vad sedan gäller frågan om en nordisk konferens i ämnet ser regeringen det inte som sin uppgift att ordna konferenser mellan fredsrörelser och andra organisationer, utan det skall ske genom det fria organisationsväsendet. Däremot kommer regeringen att hålla kontakt med de övriga nordiska regeringarna i överensstämmelse med vad riksdagen beslutat. Herr Bildt utvecklar sin teori om att den avskräckning som vi har i Sverige för angrepp mot vårt territorium i princip är samma sak som avskräckning med användande av de enorma kärnvapenresurser som kan förstöra jorden Nr 31 många gånger om. Han exemplifierar ytterligare genom att säga, att det för Måndagen den honom är likgiltigt om ett krig börjar med att en mauserkula avlossas eller en 32 november 1982 kärnvapenladdning detonerar. Låt mig bara helt kort säga att vårt sinne för proportioner, herr Bildts och mitt, är väsentligt olika. Låt mig vidare säga att när vi anklagas för att inte till punkt och pricka följa Palmekommissonens förslag, är det en anklagelse som vi kan ta lätt på.

Det blev aldrig klart var fru Jonäng själv stod med alla dessa uttryck. Det var därför värdefullt att i hennes andra inlägg få veta att fru Jonäng faktiskt är för en kärnvapenfri zon. När det slutligen gäller frågan om Östersjön sägs det från flera håll att Östersjön måste inkluderas i en zon på samma sätt som ländernas fastland gör. Men jag kan inte förstå hur detta skall ske, när Östersjön inte är ett innanhav som står till förfogande för en enda strandstat. Det är ett fritt hav. Vi kan väl inte gå mycket längre än regeringen har gjort genom sitt uttalande att man vill inkludera Östersjön så mycket som möjligt i en kärnvapenfri zon. Vad sedan gäller Maj Britt Theorins uttalande för TT och tidigare uttalanden för Svenska Dagbladet är det väl alldeles klart att den av regeringen utsedde ordföranden i nedrustningskommissionen också är den person som är regeringens talesman.

Riksdagsdebatten sjunker då ner till något slags försenad tidningskrönika med bara den skillnaden att den riktiga tidningskrönikans ambitioner att på ett korrekt sätt återge och spegla uppgifterna inte har någon motsvarighet här hos oss. Det är klart att det är viktigt vad som sägs i tidningarna, men det är också klart att den debatten måste föras i pressen och knappast kan tas till intäkt för att i exegetisk iver utredas i varje detalj här i riksdagen som ett eftergranskningsinstitut.

Herr talman! Jag tycker att det är ganska remarkabelt att ledaren för Sveriges nedrustningsdelegation inte befinner sig i kammaren under hela den tid som det förs en nedrustningsdebatt. Utrikesministern sade att vi inte bör alltför mycket hänvisa till tidningar, och det må vara riktigt. Men när företrädare för regeringen gör uttalanden i dagspressen må det vara tillåtet att något kommentera dem. Jag tog i mitt inledningsanförande upp de uttalanden som Maj Britt 43 Theorin har gjort när det gäller sambandet mellan svenskt försvar och vårt agerande i nedrustningsarbetet. Utrikesministern har trots att han varit uppe i debatten flera gånger inte berört den konkreta fråga som jag där ställde. Jag tyckte nämligen att det var anmärkningsvärt att man i utrikesministerns svar på interpellationen inte berörde den självklara betydelsen av ett defensivt svenskt försvar.

Nu är jag inte säker på att hon är så medveten om de försvarspolitiska beslut som den socialdemokratiska regeringen skall fatta. Jag har i stället velat sätta hennes yttrande i relation till den svenska nedrustningsdebatten och till Sveriges agerande när det gäller nedrustningsfrågor. Här har också talats om värdet av försvar som avskräckningsmedel. Det är inte det jag skall ta upp. Det är anmärkningsvärt om man skall få ett sådant nytänkande — det är det ord som hon själv använder — att ensidig nedrustning av svenskt försvar skall vara en nödvändighet för en trovärdig internationell nedrustningspolitik. Hittills har den svenska nedrustningspolitiken varit väl förenlig med ett starkt svenskt militärt defensivt försvar. Jag ställde en konkret fråga till utrikesministern, mot bakgrund av vad ambassadör Theorin har sagt, om det är medvetet som man har undvikit att använda ”militär”. Denna fråga är desto mer angelägen eftersom en stor del av den nu aktuella fredsrörelsen, inte bara på banderoller och i andra typer av manifestationer, fört fram krav — för att inte säga ibland en subversiv verksamhet — som går ut på att det icke är förenligt med arbete för fred och nedrustning att göra svensk militärtjänst. Det är en farlig utveckling. Vi skall inte diskutera försvarspolitik här, men jag skulle vilja ha ett klart uttalande från Sveriges utrikesminister, att ett svenskt militärt försvar har ett värde och ett samband med vår nedrustningspolitik och icke är oförenligt med densamma. Jag tror att det är viktigt. Till slut: Kyrkorna i Sverige räknar med att i sin namninsamling för fred och nedrustning få ihop 2 miljoner namn. Det manifestet har säkert utrikesministern läst, och det har jag också gjort. Det är ett bra manifest, med undantag av en enda punkt, som gör att jag personligen inte kan skriva på det. Manifestet tar nämligen klart ställning, precis som utrikesministern, för att vi icke skall tillåta västmakterna att kompensera sin underlägsenhet och modernisera sina kärnvapen i Europa. Jag ser ett samband mellan utrikesministerns svar på interpellationen och namninsamlingen för fred och nedrustning. Vad som är odiskutabelt är att det innebär en ny inriktning av Sveriges syn på styrkeförhållandena och nedrustningsförhållandena i Euro
Nr 31 Herr talman! Bara ett klargörande. Självfallet kräver vi inte att regeringen Måndagen den skall ordna konferenser för fredsrörelsen. Det sköter de nordiska fredsrö 22 november 1982 relserna så bra själva — det visar inte minst marschen till Paris och Moskva. När det gäller fackföreningarna har de också haft viktiga konferenser. Om Sveriges age Vad jag tog upp var frågan om en samnordisk parlamentarisk kommission. rande i det inter I dag finns det inget organ där en dialog kan föras mellan de nordiska nationella nedrustparlamenten om zonfrågan. Detta är ett initiativ som Sverige skulle kunna ta — ningsarbetet med företrädare för de partier som finns representerade i de nordiska parlamenten. Likaså bör en nordisk konferens komma till stånd, eftersom det är ett faktum att säkerhetsoch försvarspolitiska frågor i dag inte ryms inom Nordiska rådets ram. Det var dessa saker jag pekade på, och dem får vi lov att återkomma till. Vi tycker att det var ett bra och klargörande besked som gavs förra veckan — att utrikesutskottet i Sverige nu skall kunna diskutera zonfrågan.

Herr talman! Utrikesministern har i alla fall möjlighet att inhösta att fru Hjelmström verkar vara ganska nöjd med det mesta av vad han har sagt hittills. Däremot är jag mindre nöjd med det faktum att han inte ens gör en antydan till försök att svara på den konkreta fråga jag ställde: Kan utrikesministern och regeringen tänka sig att etablera en nordisk kärnvapenfri zon utan att det i omedelbart .samband med detta görs förpliktande åtaganden från supermakterna vad gäller Östersjön? Det är den frågan som denna debatt nästan i sin helhet har handlat om och som under den senaste månaden har varit föremål för dessa spektakulära kaskader av divergenta åsikter från regeringskansliet. I denna avgörande fråga lämnas vi med ytterligare ett antal oklarheter. Det som utrikesministern har att bidra till debatten med är konstaterandet att Östersjön är ett fritt hav. Uttrycker man saken försiktigt, kan man säga att detta var känt i förväg. Det har i själva verket varit en grundläggande princip i svensk utrikespolitik sedan, om jag inte missminner mig, Krimkrigets dagar. Jag tror att detta faktum var väl känt för de tidigare svenska regeringar som klart och entydigt har sagt att Östersjön på ett eller annat sätt — den folkrättsliga konstruktionen får komma i andra hand — skall ingå i en nordisk kärnvapenfri zon. Det är inte så att den nya socialdemokratiska regeringen plötsligt har upptäckt att Östersjön är ett fritt hav och att detta kräver en modifiering av ståndpunkten.

Faktum kvarstår: Tidigare regeringar, riksdagar och utrikesutskott har 3 LS A än & ij 45 varit entydiga i sina uttalanden om Östersjön och en kärnvapen fri zon, medan det under den senaste månaden har kommit en kaskad av motstridiga uttalanden från regeringskansliet. Utrikesministern har i dag egentligen inte något nytt att tillföra vad gäller konkreta besked. Det stannar vid konstaterandet att Östersjön är ett fritt hav. Med detta förväntar sig tydligen utrikesministern att vi skall låta oss nöja. Jag förväntar mig att det förr eller senare kommer ett svar. Det är möjligt att man skall hänskjuta denna fråga till det som i interpellationssvaret benämns ”ytterligare interna svenska överväganden” och ställa sitt hopp till att de kommer att resultera i någonting som är klart eller i varje fall i någon utsträckning begripligt.

Herr talman! Det är naturligtvis väldigt lätt hänt att man i en sådan här lång debatt inte hinner med att uppfatta allting. Mitt ställningstagande till en kärnvapenfri zon har kanske förbigått utrikesministern. Jag rådde ändå med eftertryck regeringen att inte göra några ändringar när det gäller den här frågan och att inte slingra sig ur beslut som tidigare har fattats. Det är naturligtvis inte lätt för utrikesministern att känna till vad som i denna fråga tidigare har förevarit här i kammaren. Frågan om en kärnvapenfri zon har ju legat i träda under ett antal år, men togs 1980 upp igen av Eva Hjelmström — tror jag — och mig. Jag upplevde då frågan som mycket angelägen, och ända sedan dess har jag på olika sätt intensivt arbetat för en kärnvapenfri zon. Det är också värt att nämna att alla partier står bakom de utskottsbetänkanden som utrikesutskottet här lagt fram när det gäller en kärnvapenfri zon i Norden. Sedan tycker jag att det är litet märkligt om utrikesministern vill begränsa debatten här i kammaren till att gälla de manuskript och dokument som läggs fram av utrikesministern vid tillfället i fråga. Det är ju självklart att vi också måste få föra debatten mot bakgrund av uttalanden som UD eller utrikesministern, eller någon annan i regeringen, gör, exempelvis på presskonferenser osv. I synnerhet om det är fråga om motstridiga uttalanden måste vi verkligen få ta upp dem till debatt här i kammaren — något annat vore orimligt. Jag vill till sist notera att min fråga är obesvarad och likaså att man fortfarande efter den här långa debatten upplever en oklarhet om var regeringen står när det gäller Östersjön och den kärnvapenfria zonen.
Herr talman!

ningsarbetet Jag kan inte tolka utrikesministerns brist på svar på min fråga på annat sätt än att han menar att Maj Britt Theorins åsikter får stå för henne själv. Det är i och för sig inte bra att regeringens nedrustningsexpert bedriver någon slags privat säkerhetspolitik, men det hade ju varit ännu värre om Lennart Bodström hade instämt med Maj Britt Theorin.

Herr talman! Eftersom fru Theorin inte är här och detta har påtalats som anmärkningsvärt vill jag upplysa om att hon nu är på väg till Förenta nationerna och inte kunde förutse att vår diskussion skulle bli så långvarig. Fru Sundberg ställer frågan vad det ligger för mening i att inte tala om ett militärt försvar. Det är väl ändå självklart att vad vi avser är att den svenska säkerhetspolitiken vilar på ett efter omständigheterna starkt försvar, där ju, som bekant för denna kammare, det militära försvaret har den alldeles övervägande delen, men där också mindre delar går till det ekonomiska försvaret och till civilförsvaret. Skall man nu med större jämnmod se på kärnvapenstrider så kanske det också är större skäl att förstärka civilförsvaret på det militära försvarets bekostnad. Det kan åtminstone öka civilbefolkningens överlevnadschanser. Det är också klart att vår säkerhetspolitik inte vilar enbart på vare sig det militära försvaret, det ekonomiska försvaret eller civilförsvaret, utan också på en orubblig alliansfrihet. Det vilar på att vi ställer upp krav på att mänskliga rättigheter skall iakttas på alla håll i världen och på att folkrättens krav om territoriell säkerhet skall iakttas, osv.

Frågan kommer inte att ligga i träda. Den här regeringen kommer att arbeta för den vilka besvärligheter som än reses i dess väg. «I
Herr talman! Utrikesministern säger nu att det inte går att vara klarare i vad gäller Östersjöns roll i en nordisk kärnvapenfri zon än vad han själv har varit. Det är alldeles uppenbart att han har rätt på den punkten — det går inte nu att vara att klarare. Men låt mig bara konstatera att det gick att vara klarare, därför att tidigare svenska regeringar har haft den klarhet som den nuvarande regeringen tydligen inte anser vara möjlig. I frånvaron av svar är kanske detta — trots allt och tyvärr — ett svar.
Herr talman! Jag noterar att utrikesministerns senaste inlägg är ett klart framsteg i förhållande till hans första anförande. Uppenbarligen är utrikesministern enligt sitt senaste inlägg beredd att fullfölja vad riksdagen har beslutat, vilket inte framgick av det första anförandet i dag.